Fru talman! Den partigruppering som Miljöpartiet tillhör i Europaparlamentet har ju inte precis gjort sig känd för att driva en restriktiv narkotikapolitik. Det var det jag åsyftade i mitt anförande. Alla, framför allt de partigrupperingar som är mest drogliberala, har en väldigt viktig uppgift i att slåss för att den svenska narkotikapolitiken vinner största möjliga gehör. Jag tolkar Thomas Julins kommentar som att han tar avstånd från den narkotikapolitik som den egna partigrupperingen för i Europaparlamentet. Min kommentar till det är att det är bra.
Fru talman! Som jag sade tidigare tycker jag att det är viktigt att påpeka att de miljöpartister som kommer från Sverige faktiskt slåss rätt hårt för den modell vi har i Sverige. Det kan inte belasta oss att de andra partierna har en, som jag tycker, felaktig inställning i narkotikafrågan.

Fru talman! Vi behandlar nu betänkandena SoU4 Låt mig inledningsvis slå fast att det råder en jättestor och bra majoritet i denna kammare när det gäller dessa frågor, trots att det finns en del reservationer. Det är dock av största vikt och av stort värde att en stor enighet om detta råder också bland människorna ute i samhället och att vi har dem med oss. Om vi tittar på hur det ser ut ute i världen ser vi att tillgången på narkotika blir större och större. Alltfler typer av narkotika dyker upp, varav en del kan verka ganska oskyldiga. Vi vet att många parlament och regeringar ute i världen håller på att ge upp i den här frågan. Det, menar vi, är ett svek mot i synnerhet unga människor. Därför tycker jag att det är glädjande att alla partier i denna kammare står upp och försvarar den narkotikapolitik som Sverige för. Jag vet också att alla ställer upp i Europaparlamentet för att försvara vårt ställningstagande. Här skall ingen oklarhet råda. Vi kan inte svara för enskilda ledamöter bara därför att de bär samma partibeteckningar som vi gör. Det finns många vildar ute i världen som vi inte ställer upp för. Visst har nyfikenheten ökat mycket här i världen. Det är många gånger den nya informationstekniken som ligger bakom. Men man får därför inte släppa taget om narkotikan. Vi vet ju hur mycket elände den ställer till, både för den enskilde och inte minst för familjer och samhället i stort. Därför är bekämpningen av narkotika ett av de högst prioriterade målen i kriminalpolitiken. Jag tycker att det är ett gott utgångsläge att regeringens och en enig riksdags inställning till narkotikan är kompromisslös och att målet för den svenska narkotikapolitiken är att skapa ett samhälle fritt från narkotika. Att bli av med narkotikan går inte, som alla vet, genom bara ord eller någon typ av besvärjelse. Det måste till många olika insatser. Det går inte heller att genom enbart lagstiftning eller hårdare straff få unga människor att avstå från droger. Detta får dock inte frånta lagstiftarna deras uppgift. Därför måste narkotikafrågan liksom regeringens förslag spänna över en rad stora, skilda politikområden. Exempel är tullen, socialtjänsten, sjuk och hälsovården m.m. Men vi kan inte nog betona de frivilliga organisationerna, som gör ett stort och bra arbete på detta område. Jag vill också nämna de enskilda människornas ansvar i den här frågan, människornas ansvar för varandra. Jag tycker att det är bra att regeringen lyssnar på utskottet och riksdagen när det gäller olika förslag till oss. Den nya narkotikakommission som tillsatts är ett bra exempel. Den parlamentariskt tillsatta referensgruppen är också ett steg i rätt riktning. De vida ramar som kommissionen har fått ger oss i socialutskottet förutsättningar att återkomma med olika frågor som vi vill ha besvarade eller uppföljda. De reservationer som finns till betänkande 4 om narkotika är enligt min mening väl tillgodosedda. Jag vill därför yrka avslag på dem. Låt mig dock säga när det gäller försöksverksamheten med s.k. utbytbara sprutor att här måste Socialstyrelsen skyndsamt återkomma till utskottet och avrapportera. Detta har vi krävt förut. Nu är det sista gången. Fru talman! Betänkandet om syntetiska droger och dopning är ett belysande exempel på vad jag sagt om utvecklingen på drogområdet och den gråzon som råder. Här måste vi lagstiftare reda ut de oklarheter som råder så att inte minst yngre människor får höra våra varningssignaler. Därför är det bra att man nu har lagt fram detta förslag till ny lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Lagen syftar till att åstadkomma ett effektivare kontrollförfarande när det gäller dessa nya droger. Den nya lagen utgör ett regelverk som är mer begränsat men har ett vidare tillämpningsområde än narkotikalagstiftningen. Man kan inte annat än förundras över de brev som vi har fått där man tyder den nya lagen på så sätt att den skulle kunna förbjuda olika kosttillskott och livsmedel. Jag vet inte vad dessa brevskrivare har för uppfattning om riksdagen och dess ledamöter. Fru talman! Låt mig på hela riksdagens och utskottets vägnar slå fast - jag citerar nu ur lagförslaget: "Denna lag gäller varor som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan." Jag undrar stilla: Är det någon som skrivit till oss som försäljer sådana medel? Regeringen kommer att lista de i dag kända preparaten. Läkemedelsverket och Folkhälsoinstitutet har i uppdrag att följa utvecklingen på området och rapportera till regeringen om eventuell listning. Många av de nya medel som dyker upp kommer att direkt klassificeras som narkotika eller dopningsmedel. Ett sådant medel kan vara det omtalade GHB, som nu skall provas i rättslig instans. Det är ytterst viktigt, som en del motionärer påpekar, att information går ut till skolor och andra ställen där ungdomar vistas så att dessa görs underkunniga om den nya lagen och om de farligheter som dessa droger innebär. Lagar är bra och nödvändiga men kan aldrig ersätta medmänsklighet och skyldighet att bry sig om varandra. Fru talman! Dopning - som utskottet är överens om att det skall heta - har under en längre tid varit ett problem, och det har vuxit med åren. Ungdomar i aktiv ålder har använt dopningsmedel, på grund av dålig upplysning eller dåligt omdöme, för att höja sin förmåga. Nu har det fått sådana följder att en kriminalisering av bruket måste till. Det är viktigt att samhällets ställningstagande mot missbruk av dopningsmedel är klart och konsekvent. Det kan aldrig vara den enskildes sak om man drogar sig. Alla vet vi konsekvenserna för familjen, för nära anhöriga och inte minst för samhället. Det har diskuterats om det skall vara straffbart att för eget bruk använda dessa droger. Här kan man diskutera och ha olika åsikter. Men om man lyssnar på föräldrar, på socialarbetare, på närpolisen kan man höra att de menar att detta ändå är ett sätt för samhället att gå in och markera att olagligheter pågår. Föräldrar menar också att ingenting kan vara värre än ett missbruk. T.o.m. ett ingripande från en myndighet, t.ex. polisen som har rätt att ta urinprov och liknande i detta sammanhang, kan vara ett sätt att lyfta ut ungdomarna ur deras beroende. Vi hade ett exempel för några veckor sedan i Umeå, där ett trettiotal ungdomar som aldrig varit kända av polisen på grund av denna lagstiftning blev uppmärksammade och fick höra varningsklockorna ringa. På det sättet kanske de lyfts ur detta problem. En kriminalisering innebär att man markerar att alla former av icke-medicinsk befattning med dopningsmedel är socialt helt oacceptabelt. Framför allt är intresset för att motverka missbruk bland unga människor framträdande. Kriminaliseringen kan antas ha ett psykologiskt värde och en preventiv funktion bland yngre personer. Fru talman! Även här yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i dess helhet i båda betänkandena.
Fru talman! Jag vill gärna understryka att jag tycker att det var viktiga saker som Rinaldo Karlsson sade. Han underströk värdet i att se gemensamt på grunderna och på balansen i narkotikapolitiken. Där är vi helt överens. Det är de viktiga och tunga sakerna. Men det finns ändå en del problem att diskutera. Det var Rinaldo Karlsson inne på själv. Balansen mellan de olika ingående åtgärderna är ett sådant problem, anser vi i Vänsterpartiet, balansen mellan förebyggande insatser, behandlingsinsatser och de repressiva insatserna. Jag skulle gärna vilja veta om också Rinaldo Karlsson ser risken att det får en slagsida åt de repressiva insatserna. Det är specifikt just för dopningsmedlen. Om man läser propositionen kan man se att det också där konstateras att det finns brister när det gäller det förebyggande och behandlande arbetet. Vi har inte kommit så långt på de områdena. Det var min fråga. Utöver detta är det som rör Dopingjouren naturligtvis en avgörande fråga. Dopingjouren är ett av de få centrum som finns för kompetens och kunskap, som kan ge ringar på vattnet för att bygga upp den kompetens som propositionen efterlyser. Min fråga till Rinaldo Karlsson är: Räcker det med kommunernas kompetens, som utgör det som blir kvar? Riksidrottsförbundet, som onekligen är en auktoritet på området, anser inte att det räcker.
Fru talman! För att börja bakifrån vill jag säga att det så klart är olika inom kommunerna. Jag är personligen lite rädd för att det kan bli för olika över landet. En del har säkert den här kompetensen. Men vi har också sagt att vi bör titta närmare på om man inte på något sätt kan försöka att samordna dem som håller på med liknande låt säga preparat. Det är kanske inte så många som håller på med dopning, men någonting åt det hållet. Jag tänkte på medicinska aspekter och liknande. Kan man hitta ett sätt att ekonomiskt hålla det här på en rimlig nivå är det klart att vi inte har någonting emot det, utan det applåderar vi.
Fru talman! Det är bara det att Dopingjouren är en mycket liten verksamhet, ett i det stora hela litet ekonomiskt åtagande, men som principiellt har stor betydelse. Därför tycker jag att det är lite bakvänt om man lägger ned den kompetens som finns för att bygga upp den på andra håll. Går det verkligen inte att försöka hitta någon lösning på detta problem, som jag anser utgör lite av en nyckel för att komma vidare?
Fru talman! Jag kommer inte ihåg exakt, men jag minns att vi skrev någonting i betänkandet om att titta närmare på det här för att se om man kunde hitta någonting som gjorde det ekonomiskt bärande. Låt mig också säga, så att Rolf Olsson inte tror att jag smiter från frågorna, att jag inte heller tycker att insatserna får övervältras så att vi tror att straff och moraliskt tänkande är det enda som hjälper de ungdomar som har fått bekymmer. Helt klart behöver vi ett helt spektrum. Vi behöver uppmärksamma det hela tidigt. Jag tänkte att det kanske innebär att polisen kommer på dem. Men sedan måste man ju kunna göra någonting för ungdomarna. De måste ändå få sin vård och behandling. Jag är den förste att instämma i att öppenvård inte är en undermedicin som räcker för alla. Här måste också finnas ett ansvar ute hos kommunerna att ta till de medel som behövs. Människor är individer och måste bedömas individuellt.
Fru talman! Min fråga handlar faktiskt också om Dopingjouren. Det är som tidigare sagts en i och för sig ganska liten verksamhet. Det är två sköterskor som bemannar jouren, sedan samarbetar man med bl.a. Kompetenscentrum. Nu skall kommuner och landsting ta över detta. Är det inte ett ganska bra förslag som Folkpartiet har, att regeringen tar upp förhandlingar med Landstingsförbundet och försöker att få landstingen att vara med och finansiera den här verksamheten? Den är ju en riksangelägenhet, och det skulle kunna vara en möjlighet och bevara den.
Fru talman! Det finns ingen som har sagt eller på något sätt uttryckt att det skulle ha varit en dålig verksamhet. Det vill jag påpeka, så att det inte skall falla några orättvisa beskyllningar på dem som arbetat med detta. Det här är mer eller mindre en ekonomisk fråga. Regeringen menade att kommunerna har skaffat sig kompetens på det här området, så man borde klara av åtagandet. Men det är klart att vi kommer att följa frågan noga. Det här är ingenting som får stoppas under stolarna eller som det finns orsak att inte ta på fullaste allvar. I så fall får vi återkomma.
Fru talman! Jag tackar för det beskedet. Jag hoppas i så fall att man följer upp det ganska snart, innan det finansiella åtagandet tar slut i och med 1999. Betydelsefullt är just att verksamheten nu är känd, att människor vet vart de skall ta vägen. Det kostar ganska lite. Man samlar också kompetens och kunskap som man kan använda på många sätt när man har verksamhet samlad på en enda central i stället för att den skall splittras upp. Jag är väldigt rädd för att kompetensen inte kommer att räcka till och att de människor som verkligen behöver råd och stöd och någon som kanske kan gripa in när det är någonting på gång inte vet vart de skall ta vägen.
Fru talman! Jag vill bara säga att det är ganska intressant och t.o.m. roligt att få delta i en debatt där man verkligen kan känna att allihop är på samma nivå. Våra viktigaste mål är att det här skall skötas på ett riktigt sätt. Det är klart att vi alltid också har ekonomiska saker att ta hänsyn till. Men jag applåderar denna kammare, där vi verkligen kan visa vad vi står för. Jag tycker synd om de andra utskotten som alltid måste strida.

Fru talman! Jag vill hålla med de tidigare talare som har sagt att vi har tur som bor i Sverige, med vår restriktiva narkotikapolitik. Det är jag glad för. Jag är också glad, måste jag säga, efter att ha sett direktiven och arbetsplanen till Narkotikakommissionens fortsatta arbete. Jag tycker att de är välformulerade och välarbetade. De handlar inte bara om direkt narkotikamissbruk, utan om allmänna livsfrågor, hur vi lever och hur vi sköter om varandra. I likhet med andra frågor som handlar om människor innebär narkotikaproblematiken en helhet som vi tycker kräver helhetslösningar, vilket några redan har varit inne på. Det är många faktorer som samverkar, och det är många olika insatser som behövs. Ingen insats är finare än den andra. För mig är det rätt solklart att grunden för hållbara lösningar är att ändra attityder och förändra värderingar. Jag tror tyvärr inte att punktinsatser, kampanjer och aktioner av olika slag är speciellt hållbara lösningar. Det jag tror på är integrerade lösningar, integrerade verksamheter som redan finns. Rolf Olsson pratade tidigare lite grann om vår motion, som handlar om ungdomars situation. Skolan är naturligtvis en självklar arena för att jobba med de frågorna. Där finns det många ungdomar samlade Diskussionen måste breddas att handla om livsfrågor. Frågor som hur, varför, hur vi tänker och varför vi beter oss som vi gör, måste ställas. Hur förbereder vi ungdomar mot det starka grupptrycket? Ungdomar måste stödjas att säga nej åt saker som är destruktivt och säga ja åt sådant som är livsbejakande. Detta är väl beskrivet i arbetsplanen till Narkotikakommissionen. Det är bra frågeställningar. Bl.a. vill man titta på hur ungdomar uppfattar det drogförebyggande budskap som finns. Hur ser ungdomar på sin livssituation? Vilken plats har droger i ungdomars liv? Vad är det som gör narkotika lockande för en del men inte för andra? Vilka faktorer är det som spelar roll? Vad är det som gör att de flesta ändå avstår från att prova narkotika? De flesta avstår från att prova - även de ungdomar som vi ibland tycker kommer från svåra och omöjliga livssituationer. Vad beror detta på? Integreringen av dessa viktiga frågor är svår. Det inser jag själv som har jobbat inom skolan. En tanke är att till att börja med schemalägga ett ämne som döps till livskunskap - eller något annat bättre ord. Ungdomar skall då få prata om dessa viktiga frågor. Det är många gånger vi vuxna som är rädda och inte vågar prata om dessa frågor. Ungdomar vill att vi skall ställa frågor. Med all respekt för skolans primära uppgift att förmedla faktakunskap, men vad har ungdomar för nytta av all den fina faktakunskapen om de inte får lära sig att hantera konflikter, att leva i goda relationer med andra människor - som inte betyder att säga ja till allting, men att säga nej till rätt saker och ja till rätt saker? Jag fick en dikt av någon jag inte känner till i min hand i helgen. Jag kan inte hänvisa till var dikten kommer från, men jag vill gärna läsa den. Dikten heter En insänd dikt. Våra barn håller på att droga sig till döds, men vi tycker att motbok är en inskränkning i vår frihet. Våra barn håller på att droga sig till döds, men vi för debatter om rätten att brygga snabbvin. Våra barn håller på att droga sig till döds, men vi pratar fortfarande om att man kan lära sig att umgås med spriten. Våra barn håller på att droga sig till döds, men vi vågar inte ens prata om varför vi drogar oss själva. Våra barn håller på att droga sig till döds, men vi ställer inte krav på oss själva, bara på de andra. Våra barn håller på att droga sig till döds, och vi hjälper till att förse dem med döden. Vi vuxna måste ta vårt ansvar, och vi måste våga bestämma och vi måste våga besluta i svåra frågor. Ungdomar kräver att vi skall göra det. Många ungdomar kräver att vi skall våga stå kvar och att vi inte skall lämna dem i fred. Alla som känner ungdomar vet att de ibland på ett kraftfullt sätt visar att de vill lämnas i fred. Men vi begår ett misstag om vi låter dem vara i fred. Ungdomar vill att vi skall fråga, bry oss och tala om vad vi vuxna står för. Det är känt sedan lång tid tillbaka att barn inte gör som vi säger. Barn gör som vi gör. Jag skulle önska att vi vuxna vågade prata om varför vi så gärna vill droga oss, om vår lust, längtan och behov av att hitta saker som förändrar sinnevärlden till att bli något som inte är verklighet. Det går att kalla det för flykt. Det är inte bara fråga om det vi skall prata om i dag, nämligen narkotika. Vi kan arbeta så att det blir ett beroende. Vi kan spela. Vi kan äta så att det blir ett sjukligt beroende - naturligtvis måste vi äta, men för många blir det en sjuk situation. Vi äter tabletter av alla möjliga och omöjliga slag. Vi dricker kaffe, och vi knarkar. Men framför allt dricker vi alkohol - som även Rolf Olsson var inne på. Ibland kan det tyckas att narkotikaproblem och alkoholproblem ligger långt från varandra. Men för mig hör de ihop. Det är nödvändigt att vi vågar titta på oss själva. Jag skall våga prata öppet om varför jag dricker eller inte dricker, när jag dricker och hur jag blir när jag dricker, hur jag tänker innan jag dricker och hur jag tänker efter det att jag har druckit. Vi kräver att ungdomar skall svara på dessa frågor. Emellanåt pumpar vi dem rätt hårt. Men vi vuxna vill inte prata. Förebyggande arbete är för mig en politisk grundideologi. För mig handlar det om rätt till arbete, rätt till bostad, jämställdhet mellan könen och olika åldrar, men framför allt en rättvis ekonomisk fördelning där det inte förekommer konkurrens eller utslagning. Detta är i sig förebyggande arbete för att vi skall få leva bra liv. Det direkt drogförebyggande arbetet handlar om att fördela det som behöver göras, att samverka över gränserna mellan olika myndigheter och personer. Ibland saknar många av dem som är satta att ta hand om dessa problem direkta kunskaper i dessa svåra frågor, t.ex. socialarbetare, sjukvårdspersonal, lärare, kuratorer, om de inte har ett privat intresse och själva skaffar sig kompetensen. Det ingår t.ex. inte som en naturlig del i lärarutbildningen hur man tar hand om barn till alkoholister. Det är, enligt min uppfattning, ett mycket klart förebyggande, bra och viktigt arbete. Vi vet att det föreligger risk för barn till alkoholister och narkomaner att själva hamna i missbruk. Jag har haft förmånen att jobba med drogförebyggande arbete på en del arbetsplatser. Vi borde lära oss mer av de metoder som redan finns. En metod som jag tycker är spännande att titta på är Sundsvallsmetoden. Man jobbar där efter trafiksignalsprincipen - Grönt betyder att det inte föreligger något problem. Det är fråga om människor som klarar sitt sätt att dricka eller droga. Gult innebär riskgrupper. Det är människor som befinner sig i någon form av utsatthet, och det kan behövas andra insatser. Rött betyder stopp och belägg, här behövs det krafttag. Det finns väl utarbetade metoder för att komma vidare. Jag har t.ex. undrat vad det finns för handlingsplaner för oss i riksdagen. Jag vet att det finns handlingsplaner för anställda i riksdagshuset. Men vad händer när någon av oss politiker råkar illa ut? Detta är ett riskfyllt arbete när det gäller både alkohol och droger. Vad finns det för beredskap?

Fru talman! Ganska skickligt har regeringen lyckats undvika att göra några direkta utfästelser om en generell arbetstidsförkortning, samtidigt som man fortsätter att inge många människor förhoppningen om att de skall få kortare arbetstid utan att det skall kosta någonting. Visst finns det de som hoppas få jobba mindre - samtidigt som många ser det som ett stort hot mot familjens ekonomi. Arbetstidskommittén lade fram sitt slutbetänkande i september 1996. Sedan dess har regeringen inte företagit sig någonting alls i arbetstidsfrågan - utom att prata, förstås. Jo, en sak har man gjort. Man har tillsatt en arbetsgrupp med företrädare för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern. Uppdraget till arbetsgruppen är ungefär detsamma som det Arbetstidskommittén hade. Samma sak skall nu alltså utredas ett varv till. Och så har man lyckats hålla denna uppenbarligen mycket politiskt känsliga fråga borta från dagordningen i ytterligare några år. I själva verket tror jag att ledande socialdemokratiska politiker inser att Sveriges problem inte är att vi jobbar för mycket utan för lite. De inser att sysselsättningen måste höjas om ekvationen skall gå ihop på sikt. De inser att inga Perssonpengar i världen kan rädda välfärden om Sverige plötsligt skulle sänka sin produktion av varor och tjänster med bortåt 20 %, som vissa partier drömmer om. Men regeringen har genom valet av samarbetspartier målat in sig i ett hörn. Det har blivit politiskt omöjligt att lösa arbetstidsfrågan, liksom övriga arbetsrättsliga frågor, på ett förnuftigt sätt. Arbetstidskommittén gjorde en grundlig genomgång av vetenskap, praktiska försök och internationella förhållanden. Den kom fram till att det inte finns någonting som tyder på att en generell arbetstidsförkortning eller ett ännu lägre övertidstak skulle skapa fler jobb. Snarare kommer det att slå ut många företag i den internationella konkurrensen eller driva dem från Sverige. Redan ovissheten om en framtida arbetstidsreglering är en av de faktorer som kan ligga bakom den accelererande utflyttning av företag som vi nu ser. Arbetsmarknaden styrs inte av andra grundläggande förutsättningar än andra marknader. Gör man en resurs dyr eller svåråtkomlig, t.ex. genom omfattande regleringar, kommer efterfrågan på den resursen att minska. Detta gäller naturligtvis även efterfrågan på arbetskraft. Enligt en nyligen publicerad rapport från OECD uppgår de totala kostnaderna för de offentliga regleringarna av näringslivet till inte mindre än 10 % av BNP - och det är de små företagen som drabbas hårdast. I stället för att införa nya kostsamma regleringar anser vi moderater att det är dags att upphäva arbetstidslagen, som är otidsenlig och innehåller en rad hinder för arbete och företagande. De grundläggande regler som behövs till skydd för människors liv och hälsa finns i arbetsmiljölagen. Därutöver bör anställningsförhållandena regleras genom avtal. Det är en i grunden orimlig tanke att staten i ett modernt och civiliserat samhälle skall anses ha rätt att reglera alla enskilda människors val av arbetstid respektive rätt att i pengar få ut lönen för mödan. Föreställningen att mängden arbete är begränsad och bör ransoneras har inget stöd i vare sig teori eller historiska fakta. Det finns inget stöd för teorierna om att en generell arbetstidsförkortning skulle generera fler jobb. Företagen måste i stället kunna utvecklas och växa för att fler människor skall få jobb i Sverige. Arbetslösheten kan varaktigt pressas ned endast genom ökad ekonomisk aktivitet i vårt land. Redan nu har Sverige en internationellt sett mycket låg faktisk arbetstid. År 1997 var den lagstadgade veckoarbetstiden, som nu, 40 timmar, men den faktiska arbetstiden var 31,7 timmar för arbetare och Outlook 1998 görs en jämförelse av årsarbetstiden mellan totalt 14 OECD-länder. Av den framgår att Sverige hade den tredje kortaste arbetstiden. Endast i USA är antalet arbetade timmar hela 25 % större än i Sverige. Det är ett gott bevis för att det finns ett sådant samband mellan längre arbetstid, lägre arbetslöshet och högre välstånd som de flesta ekonomer hävdar. Docenten i nationalekonomi Stefan Fölster skrev på DN Debatt i oktober 1998 att en kortad arbetstid inte bara skulle krympa skatteunderlaget som skall finansiera välfärden utan dessutom riskera att bli ett dråpslag mot låginkomsttagare. Jag citerar: "Om lönen hålls oförändrad innebär en arbetstidsminskning att arbetskraft blir dyrare per timme. Detta minskar allmänt efterfrågan på arbetskraft. Men det späder också på den rationaliseringsprocess som redan har lett till att framför allt enklare arbetsuppgifter automatiseras. Det slår därför hårdare mot låginkomsttagare. Om kortad arbetstid räknas av från löneökningsutrymmet finns större förutsättningar för lägre arbetslöshet, men priset är då att många låginkomsttagare som redan i dag ligger under skälig levnadsstandard får ännu lägre inkomster. Det hävdas ibland att kortad arbetstid kan finansiera sig själv genom ökad produktivitet. I de flesta försök som gjorts saknas emellertid tecken på produktivitetsökning. Det som saluförs som produktivitetsökning är att de anställda trivs med färre arbetstimmar till samma lön - konstigt vore det väl annars." Det är så sant som det är sagt - det vore väl konstigt om inte många människor gärna skulle vilja arbeta mindre för samma lön. Därmed är det naturligtvis många väljare som ger sin röst till ett parti som utlovar något sådant. Det tror jag är drivkraften för Vänstern och Miljöpartiet, liksom för det socialdemokratiska kvinnoförbundet, att så hårt driva frågan om en generell arbetstidsförkortning. Populism kallas detta fenomen. Även i övrigt ansluter vi moderater oss till den analys som Stefan Fölster har gjort. Moderata samlingspartiet kommer aldrig att acceptera en i lag bestämd generell arbetstidsförkortning. Kollektiva lösningar är otidsenliga redan nu och blir alltmer omöjliga i det moderna kunskaps och tjänstesamhälle som håller på att växa fram. Verksamheterna både inom näringslivet och service inom den offentliga sektorn behöver i stället kundanpassas och individualiseras. Det kräver att arbetstiden beslutas direkt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Människor är olika och prioriterar därför olika. En och samma individ kan också ha olika behov och önskemål under olika skeden i livet. Det är därför nödvändigt att eftersträva individuellt anpassade lösningar. Dessutom visar forskningen att den faktor som har störst betydelse för människors trivsel i arbetet är möjligheten att själv kunna påverka sin arbetstid och förläggningen av den. Bortsett från att enskilda löntagare genom en kollektiv arbetstidsförkortning fråntas rätten till en högre ersättning för sitt arbete undergräver arbetsdelningen Sveriges möjligheter att växa. Att dela på jobben är inte detsamma som att skapa förutsättningar för nya riktiga jobb. Det innebär i stället att man har kapitulerat inför massarbetslösheten och utgör den obotfärdiges ursäkt för bristande konstruktiv handlingsförmåga. Fru talman! Jag yrkar bifall till den till betänkandet fogade reservationen.

Fru talman! De som ristade runor i Sverige på 1000-talet hade gott om tid. De funderade kanske inte i termer av fritid och arbetstid när de använde sin futhark. Dagens nyblivna pensionärer kan se tillbaka på ett arbetsliv huvudsakligen reglerat måndag till fredag sju till fyra eller åtta till fem. Det är en norm som inte längre efterfrågas - varken av arbetstagare eller arbetsgivare. Människor har också olika behov under olika skeden av livet. När jag var ny i arbetslivet ville jag gärna jobba mycket - gärna extra timmar. Jag var beredd att satsa allt på jobbet - min tid och mitt liv. När jag var småbarnsförälder ville jag jobba mindre för att ha tid med barnen, familjen och det sociala livet. I dag kan jag tycka att det är jättebra att förlägga en del av arbetstiden när jag vill på dygnet och att till dels kunna distansarbeta hemifrån, uppkopplad mot min arbetsplats. 200 000 svenskar distansarbetar i dag. 60 % av alla anställda anser att de har en påverkan på sin egen arbetstids förläggning. Den andelen har ökat markant, enligt SCB:s statistik, de senaste åren. Det är glädjande, och det är också för den enskilde motivationsskapande. Detta gagnar bägge parter på arbetsmarknaden. Alltfler företag arbetar med tillverkning enligt just-in-time-metoder, dvs. att de måste klara en snabb omställning allt efter inkomna order. Det är i dag ett krav för att företagen skall klara sin lönsamhet och därmed också kunna behålla sina anställda. Möjligheten för företagen att i en konjunktursvacka behålla sin arbetskraft ökar också med flexiblare system. Sju av tio företag tillämpar i dag en flexibel förläggning av arbetstiden. Det betyder att framtiden redan är här. Ovako Steel i Hofors har plus och minustid med kvartalsvis planering som konjunkturanpassas. Volvo Bussar i Borås har arbetstidsbank över året. Individuella scheman godkänns och avvikelser ger rätt till övertidsersättning. Metall har varit positivt. Det finns timbank inom vårdsektorn, superflextid hos Telia när åsknedslagen kommer osv. Många kombinerar lönearbete med egenföretagande i dag. Att projektanställas för att utföra ett visst jobb i stället för att anställas för ett antal timmar är vanligt. Vi kristdemokrater ser positivt på job sharing, där två parter med en likartad kompetens delar på ett jobb för att också exempelvis klara barnomsorg på ett familjenära sätt. Arbetstidsförläggning som går att förena med familjeliv är en angelägenhet också för en framtidsinriktad arbetsgivare. Vi ser positiva effekter när de som vill också får byta ett löneutrymme mot mer ledighet. Arbetstagaren har önskemål om att få påverka arbetstidens förläggning. Arbetsgivaren har önskemål utifrån verksamhetens behov. Givetvis kan konflikter i önskemålen uppstå som bara kan klaras i dialog och med stor öppenhet för nya arbetstidsmönster. Men en generell lagstiftning, som Miljöpartiet och Vänsterpartiet förespråkar, har vi ingen förståelse för. Vad vill Socialdemokraterna? Här föreligger också socialdemokratiska motioner i denna fråga. I likhet med andra dylika kontroversiella frågor har man begravt också denna i en arbetsgrupp som skall komma med ett förslag år 2000. Men jag förväntar mig att företrädarna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i denna debatt åtminstone anger färdriktningen för det arbetet. Lönefrågan, som ni undviker i era motioner, är också av intresse för väljaren. Handlar det om sänkt arbetstid med bibehållen lön - ett nog så frestande förslag, men samhällsekonomiskt förödande - eller handlar det om lön i proportion till arbetstidssänkningen? Då blir det återigen låginkomsttagarna som kommer i kläm. Är det detta ni vill? Den stora skillnaden i svenskt arbetsliv kommer med en generell arbetstidsförkortning att bestå. Den stora skillnaden kommer fortsatt att vara mellan dem som har jobb och de 500 000 som i dag saknar jobb. Tänk om vi i stället kunde kraftsamla kring hur vi stimulerar tillväxten av nya jobb till gagn för dem som i dag saknar ett. I det arbetet är flexibel arbetstid en del. Jag kan inte avhålla mig från att skicka med några råd till arbetsgruppen, som nu skall titta på detta. Titta gärna ut i Europa, i omvärlden och i verkligheten. Titta gärna på Frankrike, där man genomdrev en 35-timmarsvecka i juni 1998. Regeringen där hävdade att reformen skulle leda till mellan 500 000 och 700 000 nya jobb. Det har hittills blivit 8 000-10 000 nya jobb. Av dessa jobb var flertalet planerade innan lagförslaget genomfördes. Fru talman! Det föreligger i detta ärende en bra fyrpartireservation. En enig opposition vågar ta in framtidsperspektiven, som också möjliggör tillkomsten av nya jobb. Antalet jobb är inte statiskt, och vi politiker har ansvar för att skapa förutsättningar för tillväxt av nya jobb. En kraftfull opposition står samlad för tillväxt. Jag vill härmed yrka bifall till den reservationen.

Kammarens sammanträde återupptas, nu för riksdagens frågestund. Regeringen företräds i dag av vice statsminister Lena Hjelm-Wallén, utrikesminister Larsson och statsrådet Lars-Erik Lövdén. Vice statsministern besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt ansvarsområde. Övriga statsråd besvarar frågor inom sina respektive ansvarsområden. Vi börjar omedelbart. Ordet är fritt.
Fru talman! För snart fem år sedan fattade riksdagen principbeslut om ett nytt pensionssystem. Fortfarande kvarstår betydande frågor som skall lösas. Jag föreslog i höstas att vi skulle få en gemensam arbetsgrupp som tog ett helhetsgrepp över detta. Så beslutades också. Det sattes ut sammanträden i början på året, den 15 januari och den 2 februari. Båda dessa sammanträden inställdes med kort varsel. Något nytt finns inte utsatt. Nu är det Lena Hjelm-Wallén som har hand om samordningen inom regeringen. Jag vill fråga henne: Beror den handlingsförlamning som regeringen visar i denna fråga på motsättningar mellan Social och
Fru talman! Jag tror att alla de partier som har varit med om överenskommelsen om de framtida pensionerna är måna om att de frågor som fortfarande är olösta kommer till en lösning. Det är naturligtvis också regeringens vilja och ambition. Men det är stora och komplicerade frågor, och då har beredningen tagit lång tid - onödigt lång tid kan jag hålla med Lars Tobisson om - i kanslihuset. Men vi kommer att komma tillbaka, och det kommer att bli sammanträden inom kort. Det kan jag lova.
Fru talman! Jag vill understryka att det inte bara är en fråga för regeringen att komma med förslag om vad man kan uppfatta som en lösning. Det här är ju en gemensam angelägenhet för fem partier. Från början var det tänkt att det skulle läggas fram en proposition i mars. Den tiden är längesedan förbi. Nu siktar man på maj. Men även så; det räcker ju inte att Finansoch Socialdepartementen lyckas krysta ur sig något slags lösning. Det måste ju ut på remiss, och framför allt måste vi i oppositionen ha möjlighet att resonera om och fundera över de här frågorna. Jag undrar: Kommer nu vice statsministern att personligen engagera sig för att det skall bli möjligt att återuppta överläggningarna mellan partierna i pensionsfrågan?
Fru talman! Det är nog inte så väldigt mycket mitt engagemang det handlar om. Det här är socialförsäkringsministern mycket engagerad i - och även finansministern eftersom det är stora finansiella frågor det handlar om. De vill båda att man så snabb som möjligt skall komma till beslut i dessa frågor. Så jag utgår från att det kommer att kallas till sammanträden inom kort.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga statsrådet Lövdén angående det balanskrav på kommunerna som man har. Finansdepartementet har enligt en TT rapport gjort en kartläggning av hur många kommuner och landsting som skall klara av balanskravet. Ett flertal beräknas klara av det. Men det är ett fyrtiotal kommuner som beräknas vara i farozonen. Min fråga är: På vilket sätt klarar dessa kommuner det här kravet? Och hur klarar man både av balanskravet och behoven av god kvalitet inom vård, skola och omsorg? Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för det fyrtiotal kommuner som möjligtvis inte kommer att klara balanskravet?
Fru talman! Det är riktigt att Finansdepartementet nyligen har genomfört en enkät rörande samtliga kommuner och landsting om förutsättningarna för dessa att klara balanskravet. Denna enkät ger ett glädjande besked. Det är att om man ser till kommunsektorn och landstingssektorn som helhet kommer vi att klara balanskravet till år 2000. Det finns dock stora individuella skillnader. Ett fyrtiotal kommuner får svårt att nå upp till balanskravet, och sju åtta landsting får också svårt att klara balanskravet. Vi kommer i anslutning till vårpropositionen att göra en bedömning av hur situationen ser ut. De kommuner och landsting som har underskott år 2000 kommer ju att ha två år på sig att reglera det underskottet enligt den lagstiftning som riksdagen har antagit. Sedan vill jag tillägga att jag tycker att det är oerhört viktigt att vi håller kvar balanskravet. Kommunerna måste ha ett gott utgångsläge för att möta de stora utmaningar vi står inför under nästa sekel.
Fru talman! Så statsrådet tycker inte att det finns en möjlighet att skjuta upp de här balanskraven och i och med det också slopa det skattestopp som man har haft?
Fru talman! Svaret på den frågan är nej. Balanskravet ligger kvar. Och det ligger i kommunernas och landstingens intresse att orientera sig mot balans. Vi vet vilken utmaning vi står inför när det gäller att klara äldreomsorgen under nästa årtionde och åren därefter. För att kunna hantera den situationen måste vi ha kontroll på ekonomin i kommunerna och landstingen. Sedan skall man lägga till att vi redan i nuvarande treårsbudget har en ökning av statsbidragen till kommunerna med fyra miljarder kronor år 2000 och ytterligare två miljarder år 2001.
Fru talman! Jag har en fråga till utrikesminister Anna Lindh. Vem en människa än är, vilka brott han eller hon än har begått mot människor och mot mänskligheten i fråga om mord, uppvigling, beslagtagande av andras egendom och odemokratiska aktiviteter av olika slag, måste väl ändå mänskliga rättigheter visas också mot den människan? Jag tänker på Öcalan. Hade inte hans gatlopp mellan olika länder kunnat stoppas? Det hade kanske också kunnat förhindra den akuta situation som i dag har uppkommit med demonstrationer i många länder, i vissa fall t.o.m. med dödlig utgång, och som i Sverige kidnappning. Vilka möjligheter har Sverige nu att medverka till att det blir en rättvis rättegång och en anständig behandling före och efter rättegången mot honom?
Fru talman! Det är ju självklart att mänskliga rättigheter gäller alla. Fallet med Öcalan till Sverige blev aldrig aktuellt för Sveriges del. Andra länder där det eventuellt har varit aktuellt får svara för sig. Jag vet inte var Öcalan eventuellt har försökt komma. Nu är det dock min bestämda övertygelse att vi måste vara väldigt tydliga mot Turkiet när det gäller att vi förutsätter att han får en rättvis rättegång, att han blir väl behandlad i fängelset och att dödsstraff självfallet inte får komma i fråga.
Fru talman! Jag är nöjd med svaret, någotsånär i alla fall. Men jag fick kanske inte riktigt svar på det jag frågade om vad gäller hur vi som land, som nation, i våra utrikespolitiska aktiviteter hade kunnat förhindra att han fått löpa det här gatloppet som han ändå tvingades till mellan olika länder.
Fru talman! Det blev ju aldrig aktuellt för svensk del. Han kom aldrig till Sverige. Han begärde aldrig att få komma till Sverige. Därför har Sverige inte kunnat agera i just den frågan. Däremot kommer vi nu, både själva och genom EU, att agera för att han får en rättvis rättegång, att den blir öppen, att det finns möjlighet för internationella representanter att följa rättegången och att det självklart inte får komma i fråga med dödsstraff.
Fru talman! Jag har en fråga till ungdomsminister Ulrica Messing som till viss del anknyter till den förra frågan. Alla ungdomar vill synas, och det är bra om de syns på ett bra sätt. Alla behöver uppmärksamhet. Det kan tyvärr ta sig olika former ibland om man inte ser barnen eller ungdomarna på ett tidigt stadium. Det kan t.ex. utmynna i gisslandramer, men det är som tur är väldigt sällsynt i Sverige. Det kan också vara klotter och andra saker. Demokratin är grunden för vår trygghet och vårt civila samhälle. Det är oerhört viktigt att den kommande generationen får en demokratisk skolning, att vi som är vuxna lyssnar på barn och ungdomar och att vi ger dem möjlighet att ta oss på allvar. Där har vi alla vuxna ett ansvar som föräldrar och i skolan, och inte minst i föreningar. De ideella barn och ungdomsorganisationerna gör en stor insats för att barn och ungdomar skall få en bra start i livet. Det handlar om demokrati, rättvisa och solidaritet och om att lösa saker gemensamt. Hur skall vi som samhälle och stat på ett tydligare sätt stödja de ideella barn och ungdomsorganisationerna?
Fru talman! Det ligger ett gemensamt ansvar hos alla vuxna att vinna nya generationer för tron på demokratin och för lusten att försvara de fri och rättigheter som vi uppnått i Sverige, men som självfallet också uppnåtts i andra länder. Vi kan göra det på olika sätt. Vi kan göra det som föräldrar och som vuxna i skolan, men vi kan också göra det som vuxna på andra platser i samhället, t.ex. inom föreningslivet. Vuxna som på olika sätt kommer i kontakt med barn och ungdomar via t.ex. en folkrörelse gör ett oerhört viktigt arbete i rollen att förmedla synen på demokratin och att förmedla den värdegrund som vi har i vårt samhälle också till barn och ungdomar. Att underlätta villkoren för ideella föreningar att växa och utvecklas och att underlätta förutsättningarna för vuxna att vara ideella ledare i olika föreningar är någonting som ligger i regeringens intresse. Som en viktig del i det arbetet kommer jag under slutet av våren att göra en översyn för att se vilka förutsättningar de ideella föreningarna har att verka i dag utifrån de villkor som finns i resten av samhället.
Fru talman! Jag tycker att det låter som ett utmärkt bra initiativ. Då vill jag bara skicka med att det är viktigt att man börjar från början så att det inte går snett. Att avsätta 500 miljoner för att ta bort klotter eller att kräva att polisen skall ha mer resurser känns fel, när man egentligen kan satsa mycket tidigare på barns och ungdomars uppväxt för att se till att de får en bra demokratisk fostran. Där gör de ideella organisationerna en väldigt stor insats.
Fru talman! Jag delar Monica Greens uppfattning. Det är viktigt att förmedla intresset för demokratiarbetet och för andra grundläggande mänskliga fri och rättigheter. Att visa barn och ungdomar respekt redan från början är ju också att som vuxna vinna respekt för det politiska systemet och för tron på att det går att förändra samhället och världen i en positiv riktning. Att stötta det frivilliga arbetet på olika sätt är en del för att skapa just det mervärde som vi kan få fram genom folkrörelserna i vårt samhälle.
Fru talman! Näringsminister Björn Rosengren har varit i EU och på ett orimligt sätt börjat förhandla och prata bort EU:s glesbygdsstöd till Sverige. Jag vill fråga Lena Hjelm-Wallén vad regeringen tänker göra för att få stopp på Björn Rosengren.
Fru talman! Det bästa är kanske att fråga Björn Rosengren själv vad han har sagt. Då skulle han kanske kunna korrigera en del av massmediebilden. Han har inte pratat bort något glesbygdsstöd. I stället är ju regeringens inställning att vi inom EU skall försöka få området utvidgat så att inte bara Norrlands inland utan också kustområdet skall tillhöra det område som faktiskt skall få regionalpolitiskt stöd av EU.
Fru talman! Jag har följt Rosengrens palaver med TT och andra under kvällens lopp. Han bekräftar att han också har sagt att på sikt är en utfasning oundviklig. Då talar vi om just glesbygdsstödet. Det är uttalanden som Björn Rosengren har bekräftat. Det skiljer sig, fru talman, väldigt mycket från den tidigare starka svenska positionen att inte vara med om en nedtrappning av detta stöd efter 2006. Om Lena Hjelm-Wallén nu kan bekräfta att det är helt uteslutet att Rosengren driver något resonemang framöver om att stödet från EU till den svenska glesbygden över huvud taget skall trappas ned från 2006, är jag naturligtvis mycket nöjd, fru talman.
Fru talman! Jag har lite svårt att uttala mig om vad som händer efter år 2006 och vilka överväganden som finns där. Nu planerar vi för våra initiativ under den kommande budgetförhandlingen. Där driver vi glesbygdsstödet väldigt hårt. Jag vet att Björn Rosengren har dementerat det som har lagts i hans mun vad gäller att han skulle stå för någon sorts försämring av glesbygdsstödet.
Fru talman! Då vill jag bara tillägga att jag delar Lena Hjelm-Walléns uppfattning att det är svårt att uttala sig om 2006 och bortåt, men det är just det Björn Rosengren har gjort. Då kan vi kanske enas om att han skall undvika den typen av årtalsresonemang också.
Fru talman! Trafiksituationen på E 4-genomfarten i Uppsala är nu oacceptabel. Trafikskadornas antal ökar. Miljön förstörs. Bullret och luftföroreningarna ökar. Den här frågan ligger nu på regeringens bord. Det är en miljöfråga. Det är Näringsdepartementets fråga. Det finns en politisk majoritet bakom Vägverkets förslag till ny dragning. Frågan har legat och legat. När kommer beslutet?
Fru talman! Även om vi är många statsråd här i dag, är det ingen fackminister som är kommunikationsansvarig. Jag föreslår att frågan ställs till Björn Rosengren som är ansvarig för kommunikationsfrågorna.
Fru talman! Jag vill ta upp en fråga som rör tusentals småföretagare i vårt land. Den rör en stor del av allmänheten också. Om jag har förstått saken rätt finns det någon slags arbetsfördelning i regeringen som innebär att Mona Sahlin sköter småföretagen och Björn Rosengren storföretagen. Därför hoppas jag få ett svar. Det handlar om taxirörelsens villkor. Runt om i vårt land har taxiägare slagit sig samman i beställningscentraler. Om jag har förstått saken rätt har Marknadsdomstolen och Konkurrensverket gjort olika bedömningar av huruvida man får samverka i den här typen av beställningscentraler. I min hemkommun Hudiksvall skulle detta, om det dras till sin spets, innebära att de 21 taxibilar som verkar där tvingas organisera sig i tre fyra olika företag eller verksamheter. Det framstår ju som helt orimligt att göra på det sättet och slå sönder en väl fungerande verksamhet. Kan statsrådet Sahlin ge något svar på hur det här kommer att hanteras och ge något besked till dem som nu oroar sig för hur det skall bli med taxirörelsens framtid? Det handlar om sjuktransporter, skoltransporter och mycket annat.
Fru talman! Det här handlar ju om småföretag i samverkan och hur det eventuellt påverkar konkurrensförhållandena. Det berör t.ex. ICA. Det berör en del på skogssidan och även taxinäringen. Det har funnits en utredningsgrupp inom departementet som har lämnat ett förslag om detta som nu är ute på remiss. Det här kommer att hanteras i regeringen under våren. Jag kan inte nu gå in på några detaljer om vilka ståndpunkterna är. Som vanligt avvaktar vi remissutgången först.
Fru talman! Det var ju inget lugnande besked i sakfrågan. Jag skulle vilja att Mona Sahlin om möjligt ger ett inriktningsbesked. Förhoppningsvis kan statsrådet hålla med mig om att det inte är rimligt att slå sönder en väl fungerande verksamhet i den här typen av rörelse. Det skulle drabba väldigt många människor. Den här typen av samverkan fungerar väldigt bra i många små kommuner i dag. Det ger en trygghet åt färdtjänsten, sjuktransporter, skolskjutsar och annat. Det vore väldigt angeläget att skingra oron i den här frågan. Jag hoppas att Näringsdepartementet skyndar på frågan så att det snabbt kommer fram ett besked.
Fru talman! Det sista vill jag villigt hålla med om. Det krävs ett ganska snabbt besked, så vi skyndar på frågan - ja. Sedan är det lätt för mig att stå och säga: Visst, inte skall man slå ihjäl väl fungerande verksamhet, som frågeställaren uttryckte det. Men det gäller också att garantera att det verkligen är fri och öppen konkurrens, så att samtliga små företag har tillgång till de här näringsverksamheterna som är så otroligt viktiga inte minst i glesbygden. I den här svåra frågeställningen gäller det nu att hitta en balans mellan att inte slå sönder det som fungerar väl och att ändå garantera att konkurrensförhållandena blir så bra som möjligt. Jag hoppas kunna återkomma inom kort i hela den här sakfrågan.
Fru talman! Att socialministern och jag inte är stöpta i samma form är väl ganska uppenbart, dvs. vi är olika. Och då menar jag inte att socialministern är man och jag är kvinna och att vi har olika skonummer, utan att vi också t.ex. tar olika lång tid på oss för att göra oss i ordning på morgnarna eller när vi äter. Jag hoppas att vi är överens om att även dessa skillnader finns. Därför är det märkligt, för att inte säga obegripligt, att socialdemokraterna och socialministern fr.o.m. september 1997 har schabloniserat assistansersättningen för funktionshindrade i tron att de är stöpta i samma form. Visst kan man få lite högre ersättning om man redogör för sitt liv, vänder ut och in på sig och talar om hur lång tid det tar att gå på toaletten, osv. Min fråga, fru talman, till socialministern är om han här och nu inför riksdagen är beredd att säga att han snarast kommer att lägga fram ett förslag som innebär att den schabloniserade ersättningen till assistenter tas bort.
Fru talman! Nej, det är jag inte beredd att ge besked om. Här krävs det att vi utvärderar det regelverk som finns. Avsikten med schabloniseringen är ju faktiskt att se till att vi får en bättre hantering. Avsikten är inte att försämra assistansersättningen. Den information jag har pekar snarare på att det här faktiskt har lett till en positiv utveckling.

Fru talman! Jag undrar för vem det har varit en positiv utveckling. Det är inte för de handikappade när man pratar med dem, absolut inte. Många av de alternativa formerna håller på att slås ut just av denna schablonisering. Och det är inte heller för försäkringskassan som skulle få administrativa lättnader. Tvärtom går det nu åt så mycket tid för att försöka få den särskilda ersättningen att det man tjänade på att schablonisera är helt borta. Tyvärr har socialministern inte tagit chansen att som första minister gå från ord till handling och göra det han sade när han tillträdde som socialminister, dvs. göra något för de funktionshindrade. Men jag hoppas att socialministern i nästa svar jag får kanske ändrar sig och säger att här måste det ske något positivt för de funktionshindrade, att assistansersättningen inte får vara schabloniserad mer.
Fru talman! Jag tror att de handikappade likaväl som andra medborgare är väl betjänta av att vi fattar beslut på grundval av en säker kunskap och en säker utvärdering av hur det ser ut. Jag är alldeles säker på att det finns människor som kan kritisera det system som finns. Men det är ganska klokt att faktiskt se vad som har blivit utfallet av schabloniseringen, och den bild jag har är inte densamma som nu framförs. Men vi får ju en säkrare grund att stå på, och jag tror att det är väl för alla berörda att vi vet på vilka grunder vi fattar beslut.
Fru talman! Visst skall man ha underlag för sina beslut, det håller jag med om. Men då kan man undra vilket underlag den majoritet hade som fanns 1997 när man fattade beslutet att införa schabloniseringen. Det man trodde att man skulle uppnå har man ju bevisligen inte uppnått. Därför finns det all anledning att ändra tillbaka till det som var innan man försämrade för de funktionshindrade.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till miljöminister Kjell Larsson. Hotet om klimatförändringar till följd av utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid, är ett mycket allvarligt miljöproblem som kräver internationell samverkan för att lösas. Riksdagen har för att ta sin del av ansvaret, fastställt målet att Sveriges utsläpp av koldioxid inte skall öka till sekelskiftet och därefter minska. Naturvårdsverket har satt upp som mål att koldioxidutsläppen skall minska med 20 % fram till år 2020. Tyvärr överstiger de faktiska koldioxidutsläppen kraftigt den utsläppsnivå som krävs för att de här målen skall kunna uppnås. Utan kraftfulla åtgärder från regeringens sida kommer det att bli mycket svårt för Sverige att klara de uppsatta målen. Samtidigt pågår ett omfattande planeringsarbete för en gigantisk fossilgasledning med sträckning från Uppland till Skåne, något som riskerar att slå ut biobränsleanvändning i de kommunala värmeverken i södra och mellersta Sverige och bidra till en kraftig ökning av koldioxidutsläppen. Med anledning av det undrar jag om miljöministern delar min uppfattning att det ur miljösynpunkt är mycket olämpligt att bygga en ny fossilgasledning från Gävle till Ystad.
Fru talman! Jag håller med Matz Hammarström om att klimatfrågan, klimatpolitiken kanske är det viktigaste långsiktiga miljöproblem vi har att arbeta med. Det är på sätt och vis också en oerhört fascinerande uppgift, för det gäller nu att hitta bra åtgärder som ofta kommer att vara ganska tunga, att göra det på en global basis, att komma överens om de här åtgärderna mellan länder som har helt olika utvecklingsnivåer och att göra detta för att möta ett hot som ändå är ganska osäkert och sträcker sig långt in i framtiden. Det är en oerhört tung och viktig uppgift, och här har naturligtvis alla ett ansvar. När det gäller utvecklingen av utsläppen i Sverige under den senaste tioårsperioden har den faktiska utvecklingen varit en ökning av utsläppen av växthusgaser. Men om man väderkorrigerar siffrorna, vilket man nog måste göra när det är sådana stora fluktuationer mellan åren beroende på vädret, visar det sig att vi ligger nu och kommer nästa år förmodligen att ligga på nästan exakt samma nivå som 1990. Vi har alltså, sett på det sättet, klarat den målsättning som riksdagen har. När det gäller Matz Hammarströms konkreta fråga kommer det förmodligen att vara ett ärende hos regeringen.

Fru talman! Häromdagen kritiserades miljöministern av Naturskyddsföreningens ordförande för att vara osynlig och för att inte ta ställning i vissa miljömässiga nyckelfrågor. Som en av de här nyckelfrågorna nämndes just den aktuella fossilgasledningen genom södra Sverige. Miljöministern och regeringen kan, genom att ta tydlig ställning i den här frågan, visa om man verkligen vill satsa på förnybara bränslen och en långsiktigt hållbar utveckling eller om man är beredd att godta en ökad användning av fossila bränslen med de negativa miljökonsekvenser det medför. Jag tvingas tyvärr konstatera att miljöministern svävar på målet och väljer att fortsätta att vara osynlig.
Fru talman! Jag är i högsta grad synlig. Här är jag. Ser ni mig allihop? Däremot kan jag faktiskt inte i förväg ta egen personlig ställning i ett ärende som jag kommer att hantera som statsråd och där jag som miljöminister kommer att vara direkt indragen i förhandlingar som skall leda fram till ett konkret regeringsbeslut. Om kravet på att vara synlig innebär att jag måste göra våld på grundlagen är nog den uppförsbacken ganska tung för mig. Jag skall i och för sig överväga detta pris för synligheten. Men jag är rädd för att jag nog kommer fram till ungefär samma ståndpunkt som jag har för närvarande. Jag har tagit fasta på den kritik som Naturskyddsföreningens ordförande har lämnat, och jag funderar på vad som ligger i den. Jag har en ambition att kunna företräda miljöintressena, och jag kan nog göra det på ett tydligare och synligare sätt i framtiden.
Fru talman! Är det så illa, Kjell Larsson, att vi har en grundlag som gör det omöjligt för en miljöminister att säga om han tycker ett projekt som är på gång är lämpligt eller olämpligt ur miljösynpunkt?
Fru talman! Om Matz Hammarström läser i protokollet, när det kommer ut, vad jag sade nyss finner Matz Hammarström att jag svarade på exakt den frågan.

Fru talman! Frågan om taxering av bostadsrättsfastigheter brukar återkommande vara aktuell. Det handlar om att det från tid till annan lanseras idéer om att man skulle taxera bostadsrättsfastigheter på ett annat sätt än vanliga hyreshus. Man skulle alltså låta de enskilda bostadsrättslägenheternas marknadsvärde ligga till grund för taxering och sedermera för beskattning. Detta innebär ett hot om höjda skatter för bostadsrättsinnehavare som är oroande. Frågan var aktuell för ett och ett halvt år sedan. I oktober 1997 förklarade den dåvarande skatteministern att regeringen inte avsåg att framlägga några förslag om ändrad beskattning med en sådan innebörd. Det var fastighetstaxeringsutredningen som då var på tapeten. Nu har vi en fastighetsbeskattningskommitté på tapeten i stället. Jag undrar om statsrådet Lövdén är beredd att för den nuvarande regeringen upprepa den här dementin och säga att den nuvarande regeringen inte heller är beredd att lägga fram några förslag om skärpt bostadsrättsbeskattning.
Fru talman! Det är riktigt att det sitter en fastighetsbeskattningsutredning vars syfte är att hitta en neutral beskattning av olika upplåtelseformer såsom hyresrätt, bostadsrätt och boende i eget hem. Den utredningen skall vara klar i slutet av det här året. Vad jag känner till är frågan inte just nu aktuell i fastighetsbeskattningsutredningen att åstadkomma ett förslag i den riktning som Mikael Odenberg anvisar. Jag vill i övrigt inte kommentera utredningens arbete. Utredningen skall vara klar i slutet av det här året. Samtliga partier är representerade i utredningen, och vi får bedöma utredningens resultat i ett senare skede.
Fru talman! Även detta icke-besked är, fru talman, ett besked. Den dåvarande skatteministern var för ett och ett halv år sedan beredd att klart och tydligt säga att den regeringen inte avsåg att lägga fram några förslag om ändrad bostadsrättsbeskattning. Det beskedet gav han trots den då sittande fastighetstaxeringsutredningens pågående arbete. Lars-Erik Lövdén är inte beredd att för den nuvarande regeringens räkning upprepa den dåvarande skatteministerns löfte. Det är ju en betydande glidning som borde oroa landets bostadsrättshavare.
Fru talman! Det är ingen betydande glidning. Som jag sade i mitt tidigare svar sitter det en fastighetsbeskattningsutredning där samtliga partier är representerade. Syftet med den utredningen är att åstadkomma en neutralitet i beskattningen av fastigheter. Vi får bedöma utredningens resultat när den presenterar sitt betänkande i slutet av det här året.
Fru talman! Jag har en fråga till socialministern. Kostnaderna för läkemedelsförmånen har ökat oroande mycket den senaste tiden. Förra året kostade läkemedlen 13 1⁄2 miljard kronor, dvs. 800 miljoner kronor mer än beräknat. Det är också fler som kommer upp till frikortet efter att själva ha betalat 1 300 kr.

Fru talman! Om man följer massmedierna får man ibland ett intryck av att alla frågor är budgetfrågor och att alla frågor handlar om vårpropositionen. Den här frågan är i den meningen inte någon budgetfråga utan en allvarlig sjukvårdspolitisk fråga. Det är rätt som Susanne Eberstein säger att kostnaderna för läkemedel totalt har fördubblats under de första sju åren på 1990-talet. För statens del ökar subventionskostnaderna med mellan 12 och 14 % per år. Detta är ett problem eftersom relationen mellan övriga sjukvården och läkemedel blir oproportionellt stor. Det är en fördel att vi kan medicinera i stället för att använda annan behandling. Men det är uppenbart att vi har en överkonsumtion av läkemedel, beroende på dåligt incitament både hos patienten, förskrivande läkare och läkemedelsindustrin att pressa kostnaderna. Jag anser att man på något sätt måste hitta ett system som ger möjlighet för de patienter som behöver medicin att kunna hantera detta med ett högkostnadsskydd. Å andra sidan är jag alldeles övertygad om att vi på sikt måste hitta ett system som innebär att vi tar en större del av kostnaderna själva. Hur vi skall hitta en sådan avvägning med ett rättvist system har jag inte något svar på i dag. Men jag avser att försöka återkomma, inte nödvändigtvis som ett led i en budgetbehandling utan som ett led i en sjukvårdspolitisk reform.
Fru talman! I tisdags blev statsrådet Östros åhörare till en interpellationsdebatt mellan mig och statsrådet Klingvall om födelsetalen, som är vikande. Det är mycket oroande. Vi kom in på en delfråga som är viktig. När det gäller yngre och studerande är födelsetalen särskilt låga. De är som lägst för studenter som läser vid högskola. Östros är beredd att vidta några åtgärder för att underlätta för kvinnor som blir gravida under studietiden att kunna fortsätta sin utbildning, även om de inte klarar det antal poäng som krävs, och om man kan göra undantag för den som blir gravid så att man inte tvingas till abort.
Fru talman! Den samlade familjepolitiken är naturligtvis viktig för unga människors lust och möjlighet att skaffa barn. Det gäller alla delar: barnbidraget, föräldraförsäkringen, rätten till ledighet. Men villkoren för studenter är naturligtvis också viktiga. Om det i dagens studiemedelssystem finns problem som gör att unga människor på grund av studiemedelssystemets utformning och regler tvekar att skaffa barn är jag naturligtvis villig att titta på det. Däremot är det av budgetskäl och många andra skäl inte möjligt att återinföra speciella barntillägg e.d. i studiemedelssystemet. Det skulle kosta mycket pengar. Om det finns något i regelverket som behöver ses över är jag naturligtvis villig att titta på det.
Fru talman! Nej, utbildningsministern, den här akuta situationen handlar nog inte om att tillföra mer pengar, utan om att lätta på kravet när det gäller det antal poäng man måste prestera för att få sitt studielån. Just i en svacka när barnen är små kan det vara nödvändigt att man är generösare från departementets sida när det gäller att bedöma hur mycket man måste prestera. Jag tar det därför som ett löfte att utbildningsministern vill gå vidare och titta på detta och underlätta för gravida kvinnor.
Fru talman! Vi arbetar på departementet med att se över det studiemedelssystem vi har i dag, som ju är ett mycket generöst system men som också har en del nackdelar. Det är viktigt att titta över regelverket som sådant. Däremot tror jag att det mest centrala när det gäller möjligheterna för småbarnsföräldrar att studera och följa med i studietakten är att ha en fungerande barnomsorg så att man kan koncentrera sig på sina studier. Jag är inte säker på att det är studiemedelssystemet i sig som är det stora hindret. Men det är klart att vi är villiga att titta igenom systemet även ur den här aspekten.
Fru talman! Utbildningsministern och jag är väl överens om att det är rimligt att den som är förvärvsarbetande får vara tjänstledig åtminstone ett år och kunna vara tillsammans med barnen, som är det dyrbaraste man har och som man vill ge tid och amning och uppmärksamhet det första året. Studenterna skall ju inte ha det sämre. De har inte ett förvärvsarbete, men de och deras barn har samma behov av tid.
Fru talman! En väsentlig distinktion är viktig att göra. Studiemedelssystemet är inte en del av socialförsäkringssystemet. När det gäller betald ledighet för att ta hand om sina barn sköts det i annan ordning. Det är inte aktuellt att involvera studiemedelssystemet i den typen av lösningar. Det skulle inte vara bra med tanke på välfärdspolitiken och det skulle också vara mycket kostsamt för studiemedelssystemet.
Fru talman! För merparten av landets invånare finns numera en högskoleort eller en ort med decentraliserad utbildning inom pendlingsavstånd på fem mil eller mindre. Även lärare vid de flesta av landets högskolor och universitet har relativt korta avstånd till förrättningsställen utanför den egentliga högskoleorten. Läget är däremot helt annorlunda i Norrland och framför allt i Norrlands inland. Många individer har stora avstånd till universitet och högskoleorter. Min fråga rör de 1 500 distansutbildningsplatser som framför allt riktas mot Norrlands inland. Satsningen och ambitionen är god, men jag hyser en personlig oro över genomförandet.
Fru talman! Lennart Gustavsson pekar på en del av den kraftiga utbyggnad som vi gör av den högre utbildningen, med 68 000 platser över hela landet. 1 500 av dem har avsatts särskilt för decentraliserad utbildning på orter som inte har någon högskola och för distansutbildning, där vi använder ny teknik för att möjliggöra högre utbildning. Departementet arbetar med frågan tillsammans med andra delar av Regeringskansliet och naturligtvis i dialog med kommuner och andra parter som är intresserade av den här utbildningssatsningen. Jag tror att det är väldigt viktigt att kunna erbjuda en decentraliserad högskoleutbildning på orter där det inte är realistiskt att starta en egen högskola. På detta sätt kan man få chansen att utbilda sig under en tid när det råder efterfrågan på någon speciell utbildning. Jag räknar med att återkomma med besked i frågan om den exakta fördelningen.
Fru talman! Regeringen konstaterar själv att det finns merkostnader för den decentraliserade utbildningen. Min följdfråga blir om och i så fall på vilket sätt regeringen tänker ta ett ansvar för att de regionala och lokala aktörerna, främst länsstyrelser och kommuner, ges ekonomiska förutsättningar för att täcka dessa merkostnader och därigenom kan skapa förutsättningar för att denna viktiga satsning realiseras.
Fru talman! De 1 500 platser som skall fördelas åtföljs av resurser som vi bedömer är tillfyllest för att ge en bra utbildning. Det är inte alltid självklart att det handlar om merkostnader. Man kan också göra kostnadsbesparingar när man genomför den här typen av utbildning. Det beror alldeles på vilken inriktning man har, hur stort underlaget är, vilken teknik man använder, avstånd och mycket annat. Men med de 1 500 platserna följer också resurser, så att man kan genomföra den här utbildningen. Vi kommer att återkomma om fördelningen av platser. Jag tror att det är väldigt viktigt att fortsätta att arbeta med detta. Vi har i Sverige en bra tradition. Umeå universitet, Luleå universitet och många andra utbildningsanordnare ägnar stor del av sin aktivitet åt att erbjuda distansutbildning eller decentraliserad utbildning på många orter där man annars skulle ha väldigt långt till högre utbildning.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till utrikesministern. Den har anknytning till något som har varit uppe till diskussion, nämligen situationen i Turkiet. Utrikesministern säger att man skall kräva att få övervaka den kommande rättegången. Men det råder i dag, inte minst bland människor som bor i Sverige och som kommer från det kurdiska området, en oerhört stor oro för vad som är på gång och för vad som sker där nere i dag. Turkiet underteckande 1995 ett tullunionsavtal med EU, där det särskilt skrevs in att man skulle efterleva kravet på iakttagande av mänskliga rättigheter. Jag skulle vilja veta vilka planer utrikesministern har på att ställa krav på Turkiet i dag.
Fru talman! Det är väldigt tydligt att Turkiet inte respekterar mänskliga rättigheter på det sätt som man där borde göra. Särskilt tydligt är det när det gäller kurdernas situation. Därför har Sveriges regering vid upprepade tillfällen både direkt i kontakterna med Turkiet och genom EU förklarat att vi inte kan acceptera det sätt som kurderna behandlas på i Turkiet. Turkiet har ofta hittills angett Öcalan som en av anledningarna till att man inte vill ta upp förhandlingar om kurdernas situation. Det är då för det första viktigt att komma ihåg att PKK inte representerar en majoritet av kurderna. För det andra har den turkiska regeringen nu möjlighet att visa att den faktiskt har en dialog med de demokratiska krafterna bland kurderna i Turkiet om att komma till rätta med kurdernas situation och respektera deras mänskliga rättigheter. Den svenska regeringen kommer att fortsätta att driva detta både direkt mot Turkiet och genom EU. Det är självklart inte möjligt för Turkiet att bli medlem av EU så länge man där inte respekterar de mänskliga rättigheterna.
Fru talman! Det är ju viktigt att Sverige är pådrivande i detta sammanhang. Jag vill också höra lite grann om hur man ser på de rapporter som kom i går om att Turkiet har gått över gränsen till Irak. Vi vet att det i Irak finns stora flyktingförläggningar där kurdiska flyktingar vistas. Hur ser situationen ut där i dag?
Fru talman! Vi har ännu inte fått några kompletta uppgifter om vad som sker i regionen i dess helhet. Jag kan därför inte med säkerhet tala om vad som sker i gränstrakterna. Däremot vet vi mycket väl att det inte bara är i Turkiet som det sker kränkningar av kurdernas mänskliga rättigheter, utan det sker i oerhört stor utsträckning t.ex. också i Irak. Det är en väldigt allvarlig situation i flera länder, där man systematiskt kränker de mänskliga rättigheterna. Det är också viktigt att framhålla att vi oavsett syftet aldrig kan acceptera att en organisation använder terroristhandlingar eller terrorliknande metoder för sina syften. Jag tycker dock att det är viktigt att man skiljer mellan frågan om PKK och frågan om kurdernas situation.
Fru talman! Jag vänder mig till miljöminister Kjell Larsson. I regeringsförklaringen höll statsminister Göran Persson en mycket hög profil i miljöfrågorna. En av fyra viktiga punkter som han tog upp var att Sverige skulle vara ett föregångsland i miljöfrågorna och driva på en s.k. hållbar utveckling. Miljön skulle vara en av regeringens profilfrågor. Det har nu gått 136 dagar sedan regeringen tillträdde. Vad har hänt i regeringen och Miljödepartementet under de här 136 dagarna? Jag antar att miljöministern inte tror att miljöfrågorna utvecklas av att man själv sitter vid makten. Jag tror inte heller att ministern menar att vi inte har några miljöproblem. Jag har uppfattat att regeringen är uppseendeväckande passiv i miljöfrågorna. Min fråga är när Miljödepartementet och regeringen kommer att leverera någonting på miljöområdet och när ni skall ta tag i de miljöfrågor som växer fram.
Fru talman! Vi har levererat ganska mycket under de 136 dagar som har gått sedan regeringsförklaringen avgavs. Jag har inte någon möjlighet att nu göra en fullständig genomgång av det arbete som vi hållit på med under den här perioden. Jag är säker på att Sverige fortfarande kan betraktas som ett föregångsland när det gäller miljöpolitiken, och jag har en stark ambition att vi ytterligare skall kunna stärka vår roll som föregångsland i framtiden. Låt mig ge bara ett exempel. Vi har dragit i gång ett ganska omfattande samarbete med den svenska bilindustrin. Vi hade i fredags ett mycket positivt och bra möte med företrädare för de svenska tillverkarna av både lätta och tunga fordon. Vi har identifierat ett ganska stort antal projekt som samtliga har en mycket tydlig miljöinriktning. Vi kommer förmodligen före sommaren att kunna komma fram till en uppgörelse om finansieringen av de här projekten och deras konkreta inriktning. Detta är ett exempel. Jag skulle kunna fortsätta ganska länge till, men jag har en känsla av att den här frågestunden inte lämpar sig för en sådan utförlig redovisning.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret, men jag blev inte mycket klokare av det. Det handlar ju bl.a. också om vad ni är redo att göra inom lagstiftningsområdet. Det är ett faktum att regeringen har verkat något passiv i miljödebatten. Inte minst har Naturskyddsföreningen markerat detta. En fråga som aktualiserats på den senaste tiden är koldioxidproblematiken. Man har fått dispens från att klara de mål som krävs för att Sverige skall kunna ta hand om koldioxidproblematiken. Detta är ett exempel. Jag är oroad över utvecklingen och över att det inte sker någonting. När kommer det några lagstiftningsförslag, och när kommer man att gå vidare på detta område?
Fru talman! Det är nästan genant att behöva säga det som jag nu skall säga. I Sverige trädde vid det senaste årskiftet en utomordentligt stor lagstiftning i kraft, nämligen miljöbalken. Den har tillkommit efter ett förberedelsearbete av ett tiotal år, där inte minst Anna Lindh har spelat en framträdande roll. Den innebär klarare riktlinjer, hårdare bestraffning och att man bättre kan klara ut brottsbeskrivningar på miljöområdet. Den innebär en rationalisering och en ökad tydlighet. Och jag får nu frågan: När kommer vi med några lagstiftningsåtgärder? Jag har sagt tidigare att jag har tagit till mig kritiken från SNF som gäller att jag kanske har haft en lite väl låg profil hittills i miljöpolitiken, och det skall jag försöka rätta till.

Fru talman! Jag skulle vilja fråga socialministern om arbetssituationen för läkare på våra sjukhus. Det är ju känt att vi har problem inom sjukvården på olika sätt. Patienter skickas hem, avdelningar akutstängs, t.o.m. akutmottagningar akutstängs, operationer skjuts upp, unga skickas hem väldigt snabbt efter operationer - för snabbt i många fall - osv. Det som bekymrar mig särskilt nu är en genomgång av läkarnas arbetssituation där man kombinerar ordinarie timmar med jourtjänstgöring och bakjour och där man kan komma upp i många dygn i sträck i aktivt arbete utan vila emellan. Samtidigt är det ju väldigt hårt ansträngt inom sjukvården. Läkarna själva anser att de har mycket låga löner, och jämför man internationellt så ligger det en del i det. Det kanske dock inte är det som är det bekymmersamma, utan: Hur uppmärksammar man på Socialdepartementet läkarnas arbetssituation?
Fru talman! Regeringen och därmed också riksdagen har ansvar för de allmänna villkoren för den svenska sjukvården, för lagstiftning, för att se till så att sjukvårdshuvudmännen har rimliga förhållanden för sitt arbete och för översyn. Men det är sjukvårdshuvudmännen, landstingen och när det gäller delar av sjukvården också kommunerna som har ansvaret för att organisera sjukvården, fördela resurser och prioritera men också för att erbjuda vettiga anställningsvillkor. Detta ansvar är huvudmännens. Det är viktigt att vi ger landstingen och kommunerna möjlighet att utveckla detta. Jag är alldeles övertygad om att sjukvården i Sverige på sikt behöver ökade resurser och att det är viktigt att vi här i riksdagen fattar beslut som ger sjukvårdshuvudmännen möjlighet att agera. Men det är inte riksdagens sak att organisera akutsjukvården vare sig i Stockholm, Uppsala eller Malmö som ju har uppmärksammats. Där måste vi ställa krav på sjukvårdshuvudmännen att ta sitt ansvar.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att ett stort ansvar faller på i första hand landstingen, men på den klinik i Lund som hanterar ryggskador t.ex. kommer förmodligen tre av sju läkare som betjänar större regioner än det storlandstinget att flytta till Norge, och den situationen finns på väldigt många kliniker runtom i Sverige. Därmed blir detta ett strukturellt problem som är riksdagens och regeringens ansvar. Då är frågan: Hur uppmärksammar socialministern den här situationen? Vad görs för att se till att vi inte tappar den kompetenta arbetskraften i sjukvården? Vi har ju - jag höll på att säga gemensamt - försökt att se till att det kommer att föras över medel till sjukvårdshuvudmännen, men det finns också strukturella problem i det här med läkarflykten.
Fru talman! Än en gång vill jag påpeka det allra sista som Lena Ek bara nämnde i förbifarten, nämligen att det är viktigt att vi skapar resurser långsiktigt. Där är ju den försvarsuppgörelse som har träffats mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet ganska viktig. Jag tror nämligen att det som i dag upplevs eller beskrivs som akuta problem och som just handlar om exempelvis läkarnas situation handlar om resursfrågan långsiktigt. När det gäller bilden av hur det ser ut just nu på de olika sjukhusen skulle jag vilja rekommendera Lena Ek att lite noggrannare läsa Socialstyrelsens omfattande rapport över svensk sjukvård 1998. Bilden är inte riktigt som massmedierna ger den. Det finns problem inom vissa delar av sjukvården och det finns problem inom vissa områden, men den totala bilden är faktiskt att vi har en god svensk sjukvård och att vi inte generellt sett har en läkarbrist i Sverige kortsiktigt. Vi kan få det och kommer att få det framöver, och det är därför vi också gör särskilda satsningar för att klara detta på utbildningssidan. Men bilden är inte riktigt så dyster som man kan tro om man bara läser kvällstidningarna.
Fru talman! Självklart överdriver kvällstidningarna, det vet vi allesammans i den här kammaren, men även Socialstyrelsen uppmärksammar i sin rapport - som jag faktiskt har läst - det faktum att vi har en brist på specialläkare på många håll och att den här bristen blir akut värre av att läkarna flyttar utomlands därför att de upplever sina arbetsvillkor som så tuffa att man inte klarar mer än ett visst antal år förrän man är utbränd generellt.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén. Möjligheterna att överföra premiepensionsrätten makar emellan har gett viss uppmärksamhet. Vi kristdemokrater välkomnar att den samlade familjeinkomsten skall kunna komma båda makarna till del. Men nu har detta hänt att Premiepensionsmyndigheten lägger beslag på 14 %. Det är ju flest kvinnor fortfarande som har haft låga inkomster och som skulle kunna dra nytta av den här överföringen, men att bara kunna tillgodogöra sig 86 % gör att människor inte blir intresserade av att använda överförandet av premiepensionsrätten. Jag undrar om ministern anser att det är rimligt att ha så höga avgifter i det här fallet.
Fru talman! Jag har också sett de här uppgifterna i tidningen, men det är min befattning med de frågorna. Skall man gå djupare in i det och diskutera det i sak så tror jag att man får vända sig till fackministern, dvs. socialförsäkringsministern.

Fru talman! Jag har en fråga till miljöminister Vi som kunde följa generalsekreterarens i FN, Kofi Annans, tal i Davos där han talade ekonomi med finansministrar och ekonomifolk hörde honom ta upp det här med företag och det ansvar man har som arbetsgivare även från offentlig sida. Det finns många delar i det där talet, tillika den artikel av Kofi Annan som vi har kunnat läsa i svenska medier och som har varit väldigt intressant och som man då har kunnat ta upp kanske under andra fackministrars område, som under den utrikespolitiska debatten då jag tog upp en del. Men jag tycker också att det finns beröringspunkter till miljöministerns område. Även om vi har kommit väldigt långt när det gäller att jobba med miljöfrågor så finns det ju ändå alltid sådant som man kan göra bättre och göra lite till. Jag tror att man från svensk sida skulle kunna ge väldigt positiva signaler på miljöområdet och också göra väldigt stor nytta om man använde upphandlingsinstrumentet för att hjälpa företagen att bli lite bättre och att vara en motvikt från statens sida till den här globaliseringen. Kan miljöministern tänka sig att använda upphandlingsinstrumentet inom regeringen för att driva på miljöfrågorna?
Fru talman! Vi arbetar nu i en upphandlingsdelegation med att se över statens och kommunernas möjligheter att ställa hårdare miljökrav vid upphandlingen, och det är en oerhört viktig fråga. Det handlar om 300 miljarder kronor om året. Det är naturligtvis stora miljöeffekter förknippade med sådana här stora upphandlingar. Det här jobbar vi alltså med, och jag skall faktiskt träffa Monica Sundström som leder det arbetet nästa vecka för att diskutera med henne hur arbetet fortgår. Sedan vill jag gärna säga att när det gäller Kofi Annan var jag i Nairobi på UNEP:s konferens i förra veckan. Det här har en koppling till Kofi Annan på det sättet att vi där lyckades formera ett starkt stöd åt Kofi Annans reformsträvanden i FN när det gäller det framtida globala miljöarbetet. Jag ser också det som ett steg framåt.
Fru talman! Jag får tacka för det väldigt positiva svaret från miljöministern. Det var mer positivt än jag hade hoppats kunna få svar på här i dag. Jag vill bara göra en komplettering. Jag vet att efter Rio tog man från FN:s sida itu med miljöupphandling och kriterierna för det, men då handlade det mest om att göra det på kontorssidan. Där vet jag att vi från Sveriges riksdag har försökt svara upp - vi källsorterar och vi försöker hjälpa till på vårt sätt - men jag vill förvissa mig om att det här positiva som miljöministern redovisar inte begränsar sig till det vi redan jobbar väldigt aktivt med, och då menar jag kontorsmiljön, utan att man tar ett vidare grepp den här gången.
Fru talman! Eftersom jag tycker att det här är ett viktigt instrument som kan bli ännu viktigare i miljöpolitiken är jag naturligtvis beredd att vidga det här arbetssättet utöver det som vi jobbar med i dag.

Fru talman! Jag har en fråga till socialminister Lars Engqvist, och den går in på rättigheter och ställning för socialtjänstens klienter. Socialstyrelsens generaldirektör Kerstin Wigzell skrev en debattartikel i DN nyligen där hon jämförde förhållandena inom socialtjänsten med utvecklingen under senare år inom sjukvården, bl.a. avseende patientens ställning. Det handlar om beslut som vi har fattat om second opinion inom sjukvården samt om rätten till information om olika behandlingsalternativ. Det saknas i dag motsvarande rättigheter för klienter inom socialtjänsten. Sjukvårdens patientnämnder har heller ingen motsvarighet inom socialtjänsten. Vi vet att motsvarande behov finns i allra högsta grad för dessa grupper av människor, som väl kan sägas tillhöra de allra röstsvagaste i samhället.
Fru talman! Rolf Olsson hänvisar till en mycket spännande debattartikel av Kerstin Wigzell. Hennes avsikt med artikeln var egentligen, som jag förstod det, att skjuta fram socialtjänstlagens styrka. Vi har glömt bort en del av motiven för att vi införde socialtjänstlagen och att den har som utgångspunkt just den enskilde medborgarens ställning och rättigheter. Jag är övertygad om att problemet med den nuvarande socialtjänsten har varit kommunernas resurser. Socialarbetarna har inte fått de möjligheter som socialtjänsten förutsätter. Den stora uppgiften framöver kommer att bli att rusta upp socialtjänsten i kommunerna så att de kan leva upp till sina krav. Vi har många gånger i andra sammanhang här i riksdagen diskuterat hur vi kan se till att kommunerna lever upp till sina skyldigheter. Jag tror att socialtjänstlagen räcker som utgångspunkt för att ge medborgarna de rättigheter som Kerstin Wigzell efterlyser. Jag tror inte att det är nödvändigt att arbeta om socialtjänstlagen. Jag ser det mer som ett spännande debattinlägg för att höja socialtjänstlagens ställning.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Ett problem i sammanhanget är att utvecklingen i vissa avseenden har gått i motsatt riktning. Jag tänker t.ex. på att den 1 januari 1998 försämrades möjligheterna för den enskilde att överklaga biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Det kan gälla t.ex. beslut om behandling av missbrukare, alltså beslut som gäller de röstsvagaste grupperna. Hur ser ministern på möjligheterna att stärka rättssäkerheten och att återinföra besvärsrätten för dessa grupper?
Fru talman! Detta är en av de frågor som vi kommer att få anledning att diskutera i samband med att socialtjänstutredningens betänkande kommer. Jag delar Rolf Olssons bekymmer när det gäller just möjligheten att överklaga, därför att det har skapat en del nya problem. Vi får se vad vi kan göra, och vi får anledning att diskutera det när vi får utredningen.
Detta var det sista inlägget i denna frågestund som nu är avslutad.

Fru talman! Är arbetstidsfrågan en kvinnofråga? Det kan förefalla så när man tittar på talarlistan till den här debatten. Vi är bara kvinnor som har anmält oss än så länge. Visst är vi många kvinnor både i och utanför politiken som har mycket bestämda men olika åsikter när det gäller arbetstiderna. Det är frågor som i allra högsta grad berör oss alla. Folkpartiet anser att det nu är hög tid att reformera de regler som gäller på arbetstidsområdet. Sverige har i dag en helt annan arbetsmarknad än i slutet av 1960 talet, när lagstiftningen om 40-timmarsveckan arbetades fram. Även de regler som utformades för 15 år sedan, och som återfinns i 1982 års arbetstidslag, ter sig i dag föråldrade. De motsvarar inte behoven hos människor som vant sig vid att bestämma mer om sina egna liv och inte heller behoven hos företagare på en ständigt föränderlig marknad. Det är också rimligt att mer än två årtionden av debatt om arbetstidsförkortningen leder fram till någon typ av politiskt ställningstagande. Den debatten har visserligen delvis varit vildvuxen och mer förvirrande än klargörande, eftersom vissa debattörer konsekvent blandat ihop arbetstidsförkortning med och utan sänkt lön, och det är en stor skillnad. Men speglar ändå en känsla hos åtskilliga människor, att det skulle vara av värde att kunna prioritera annorlunda mellan materiella resurser och mer tid för familjen. Svaret på behoven hos anställda och företagare och de känslor som kommit till uttryck i debatten är enligt Folkpartiets mening flexibilitet. Vi folkpartister menar att huvudinnehållet i en arbetstidsreform måste vara att politikerna skall bestämma mindre och att de berörda människorna - dvs. de miljontals anställda och hundratusentals företagare - skall bestämma mer. Det behövs vissa regler om arbetstider av säkerhets och hälsoskäl och för att något skall finnas att tillgå på arbetsplaster som saknar kollektivavtal. Men därutöver finns stora möjligheter att avreglera arbetstidsområdet. Politikerna skall lämna till individer, företagare och fackföreningar att lösa många av de frågor som hittills varit statligt reglerade. Flexiblare arbetstider kommer att öka effektiviteten i svensk ekonomi och därmed skapa nya jobb. Vi i Folkpartiet föreslår en arbetstidsreform med vissa lagändringar men också att flexibiliteten som attityd bör komma till uttryck i en rekommendation från de centrala parterna på arbetsmarknaden. Jag vill skicka med det vi från Folkpartiet föreslår till den särskilda arbetsgrupp som regeringen tillsatt för att utreda frågan om arbetstiderna. Vi vill ha en ramlagstiftning med stort utrymme för flexibilitet. Lagen bör innehålla nödvändiga regler om rätt till vila under dygnet och veckan. Lagen bör sålunda medge överenskommelser om betydande förskjutningar av arbetstiden inom ramen av en genomsnittsberäknad arbetstid. Sådan lagstiftning medger också den typ av konjunkturanpassad arbetstid som nu diskuteras och på sina håll också prövas. Det generella nattarbetsförbudet som nu gäller, och som bara kan undanröjas genom dispens, bör tas bort. Nuvarande utformning av lagen, som bygger på en normalarbetstid om 40 timmar per vecka, bör alltså slopas. Den enskilde arbetstagarens möjlighet att få den arbetstid som hon eller han önskar måste bli större. Självfallet måste sådana önskemål också vägas mot arbetsgivarens möjligheter och behov. Men en regel bör införas som ger arbetsgivaren en skyldighet att seriöst pröva en arbetstagares önskemål om ändrad arbetstid, och arbetsgivaren skall kunna motivera ett eventuellt avslag. Om arbetstagarparten anser att avslaget inte vilar på saklig grund måste det finnas en möjlighet att diskutera frågan vidare, t.ex. inom ramen för en förhandling mellan den anställdes fack och arbetsgivaren. Rätten till tjänstledighet för vård av barn skall även tillkomma föräldrar som har andra anställningsformer än tillsvidareanställning. Exempelvis skall en vikariatsanställd småbarnsförälder ha rätt att efter viss förvarningstid få sänkt arbetstid. Detta blir allt viktigare när vi nu har en arbetsmarknad som alltmer bygger på vikariatsanställningar. I synnerhet unga människor som kanske är ute på sina första jobb får ofta börja som vikarier. Det kan ofta sammanfalla med deras småbarnstid. Därför skall också de ha samma möjligheter till rätt till tjänstledighet för vård av barn som föräldrar som har fast anställning. Vi anser också att semesterlagen kan göras mer flexibel. Den del av semestern som överstiger fyra veckor skall få disponeras enligt arbetstagarens önskemål löpande under året i både dagar och timmar. Vi avvisar med detta en lagstiftning om sänkt normalarbetstid per vecka. Det saknas övertygande bevis för att en sådan förändring skulle skapa fler jobb. Jag har läst många undersökningar om detta. Det finns sådant som talar för och sådant som talar emot. Men ett klart bestående intryck är att det inte skapar fler jobb. Internationellt finns det inget samband mellan kortare arbetstid och låg arbetslöshet. En sådan lagstiftning skulle göra oss fattigare, skapa stora problem i den offentliga sektorn och innebära en fortsättning av en förlegad detaljstyrning av människors vardag. Det vill vi från Folkpartiet inte vara med på. Däremot är vi från Folkpartiet öppna för en utveckling där individer och grupper på arbetsmarknaden framöver i högre utsträckning prioriterar kortare arbetstid framför hög lön. Vi tror att det har väldigt stora mänskliga kvaliteter. Det finns exempel som visar att en arbetstidsförkortning som växer fram underifrån - i samspel mellan en arbetstagare och en arbetsgivare - kan öka produktiviteten. För det politiska systemet bör gälla att denna typ av avvägningar överlämnas till medborgarna själva samtidigt som de generella reglerna i samhället - t.ex. på skatteområdet - alltjämt utgår från principen att det bör löna sig bättre att arbeta än att vara ledig. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till den gemensamma borgerliga reservationen.

Fru talman! De fyra borgerliga partierna har skrivit en gemensam reservation angående arbetstiderna till arbetsutskottets betänkande. Men när vi nu hört företrädare för dessa partier är det svårt att tro att de har en gemensam syn på dessa frågor och att de verkligen menar samma sak med samma ord. Moderaterna fortsätter att rabbla sitt mantra om avreglering, medan de övriga partierna verkar vara lite mer nyanserade i sina åsikter. Arbetstidsfrågan är en mycket angelägen fråga för många av riksdagens partier och framför allt för många av människorna utanför denna kammare, dvs. våra väljare, det svenska folket. Vi socialdemokrater anser att denna fråga är så viktig att den finns med i det samarbetsavtal som finns mellan oss socialdemokrater och Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Regeringen har som vi har hört tillsatt en arbetsgrupp som skall arbeta fram underlag till hur vi skall gå vidare i denna fråga, och gruppens arbete skall vara färdigt under våren år 2000, och den har nyligen haft sitt första möte. Och redan vid det här första mötets genomgång av material och frågeställningar märker vi hur mycket som har hänt under de drygt två år som har gått sedan Arbetstidskommittén lade fram sitt betänkande. Kommittén föreslog ingen lagstadgad förkortning av normalarbetstiden men rekommenderade parterna att ta upp dessa frågor i avtalsförhandlingarna. Och det är ingen överdrift att säga att parterna har tagit till sig Arbetstidskommitténs rekommendationer. Jag skulle tro att arbetstidsfrågan på ett eller annat sätt finns med i de flesta avtalsförhandlingar, även om alla avtal inte kommer att innehålla någon förkortning. I många förbund, särskilt i dem som domineras av deltidsarbetande kvinnor, känns inte just en förkortning av arbetstiden som det viktigaste. Där vill medlemmarna i stället få chans att arbeta full tid så att de kan försörja sig på sitt arbete. Men i andra förbund har man börjat ta de första stegen mot en kortare normalarbetstid. T.ex. Metall har träffat avtal om 30 minuter kortare arbetstid i veckan. I den kommunala sektorn finns överenskommelser om att det är möjligt för de anställda att byta framförhandlade löneökningar mot förkortad arbetstid. I dagsläget har endast ett tiotal kommuner gått ut med det erbjudandet, och såvitt jag har hört har inte heller de anställda visat så stort intresse för den modellen. På många kommunala arbetsplatser pågår det eller har pågått försök med arbetstidsförkortning på lite olika sätt. Men inom det privata näringslivet är det inte lika ofta förekommande. Arbetstidskommittén menade att försöksverksamheterna som redovisades ofta var bristfälligt fördelade så att det är svårt att dra några generella slutsatser av alla dessa försöksverksamheter ur ekonomisk synvinkel. Men samstämmiga uppgifter finns ändå om att de anställda som fått kortare arbetstid eller deltidsanställda som behållit sin arbetstid men fått högre lön alla trivs bättre och känner sig friskare och mer motiverade för sitt arbete. De hinner med så mycket mer genom att de orkar bättre. Det bekräftar Socialdemokraternas syn på arbetstidsförkortning som främst en välfärdsfråga och en jämställdhetsfråga. Med kortare arbetstid hinner vi förhoppningsvis med livet runt omkring oss lite bättre. Och både mamma och pappa skulle kunna ägna mer tid åt barnen. I dag arbetar ofta småbarnsmamman deltid, medan småbarnspappan arbetar både heltid och övertid, dvs. kvinnan betalar själv sin arbetstidsförkortning och får sedan ta de konsekvenser som det bär med sig genom hela livet i form av bl.a. lägre pension. Arbetslivet skulle troligen också organiseras på ett sätt som skulle gynna jämställdheten om normalarbetstiden var kortare än dagens. I dag måste en anställd som t.ex. vill göra karriär vara beredd att arbeta många fler timmar än vad heltidsmåttet innebär. Det i sin tur betyder ofta att många måste välja antingen barn eller karriär. Nu har vi det lite bättre i Sverige genom vår generösa föräldraledighetslag. Men i t.ex. USA är det mycket vanligt att yrkesarbetande kvinnor avstår från att föda barn. Samma tendenser finns i Japan och i andra länder. När kvinnorna vill gå ut på arbetsmarknaden minskar barnafödandet. Den socialdemokratiska kongressen slog 1997 fast att det borde vara möjligt att minska arbetstiden med 100 timmar under en femårsperiod med början senast år 1999 och att det främst skulle ske avtalsvägen. Men om parterna misslyckas i sina avtalsförsök kan vi också överväga en lagstiftning. Fru talman! Ofta hör vi i debatten att vi i Sverige jobbar mest av alla i hela Europa. Men vi hör också andra röster som hävdar att inget land har så generösa ledighetsregler som vi har och att det gör att vi jobbar minst av alla länder i Europa. Vad är sant i detta? Sanningen är att statistiken kan ge oss precis det svar som vi vill ha. Det beror alldeles på hur vi ställer frågan. Först och främst måste vi skilja på vad lagen säger och vad avtalen säger. Sverige har en lag om 40 timmar per vecka som normalarbetstid, men nästan ingen arbetsgrupp jobbar så mycket. Och nu höjer säkert många ögonbrynen och tänker: Vad säger människan? Jobbar vi inte 40-timmarsvecka i Sverige? Det vanligaste arbetstidsmåttet i Sverige är 40 timmar per helgfri vecka, dvs. när vi inte har några röda dagar måndag-fredag. De flesta är ju fortfarande lediga om det är en helgdag under måndag-fredag, och om man räknar bort den ledigheten blir genomsnittet ungefär 38,5 timmar i veckan. Men många avtal innebär en ännu kortare arbetstid, särskilt för dem som jobbar obekväm arbetstid eller oregelbundna arbetstider. Den andra frågan som vi måste ta hänsyn till är om vi bara räknar heltidsarbetande eller om vi också räknar in deltidsarbetande. Om vi räknar bara heltider, då arbetar vi mycket vid en internationell jämförelse. Men om vi räknar både heltider och deltider jobbar vi lite i genomsnitt per anställd. Den tredje frågan som vi måste vara observanta på är om vi räknar genomsnittlig arbetstid på dem som arbetar eller på hela befolkningen i arbetsför ålder. Om vi jämför den faktiskt arbetade tiden per år och anställd ligger vi lågt i Sverige. Men om vi slår ut arbetstiden som ett genomsnitt på befolkningen i arbetsför ålder då jobbar vi mycket och ligger högt. Detta beror ju på att vi har en stor andel av befolkningen i arbete genom att nästan lika många kvinnor som män arbetar utanför hemmet i Sverige. Men vi har en stor andel av deltidsarbetande jämfört med andra länder. Fru talman! Jag skall inte trötta kammaren med mer statistik. Men jag vill med dessa exempel visa att det inte går att så tvärsäkert säga vare sig att vi jobbar mest eller minst vid en internationell jämförelse. Man får det svar som man vill ha på den frågan. När vi diskuterar arbetstidsfrågor finns det mycket tyckande. Nästan alla människor tycker någonting i den frågan, och det är roligt, eftersom det visar det engagemang som människor har för dessa frågor. Men jag tycker också att det är viktigt att vi inte bara tycker utan att vi seriöst arbetar med frågan och försöker komma fram till en lösning. En del debattörer är så oerhört tvärsäkra på att just han eller hon sitter inne med den enda och den riktiga lösningen, antingen en generell lagstadgad arbetstidsförkortning lika för alla eller en avreglering och flexibilitet. Jag tror inte att det finns en enda utan många olika sätt att förkorta arbetstiden. Vi har alla olika behov under olika skeden i livet och olika behov beroende på hur vi vill använda vår fritid. Olika branscher har olika lätt att genomföra en arbetstidsförkortning, och framför allt kostar det olika mycket i olika samhällssektorer. Ingen tror väl längre att en arbetstidsförkortning är gratis. Låt oss därför seriöst diskutera varifrån pengarna skall tas. Det är att göra det lite för enkelt för sig att säga att man tar det från arbetslöshetsförsäkringen eller från sjukförsäkringen. Det finns inga belägg för att människor som jobbar kortare tid är mindre sjukskrivna än de som jobbar längre tid. Det finns inga belägg för att dagens lagreglering hindrar tillväxten. Arbetstidskommittén redovisar i sitt betänkande en hel del forskning som visar att det inte alls är säkert eller ens troligt att arbetslösheten skulle minska bara därför att vi förkortar arbetstiderna. Och såvitt jag vet har inte heller någon forskning under senare år visat på ett sådant samband. Men det är en sådan fråga som regeringens arbetsgrupp tillsammans med Rådet för arbetslivsforskning naturligtvis skall titta på. Fru talman! Arbetsmarknadsutskottet ser fram emot den redovisning och de förslag som regeringens arbetsgrupp kommer fram till och ser inget skäl att föregripa det arbetet, varför motionerna - i den mån de inte är tillgodosedda i betänkandet - avstyrks. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag tycker att det var en positiv överraskning att lyssna till Laila Bjurlings inlägg här. Det andades väldigt mycket precis samma tankegångar som jag har, nämligen att det handlar om väldigt olika förutsättningar, att man måste ha ett flexibelt tänkande. Det tycker jag nog att Laila Bjurling visade. Vi är så att säga överens om problembilden. Det är klart att det här skall skötas genom parterna. Det är de som skall förhandla centrala avtal. Sedan skall detta läggas så långt ut som möjligt i verksamheten. Det mår alla bäst av. Att det här är en välfärdsfråga behöver vi inte heller debattera. Många människor gillar att jobba, och att jobba mycket, och det skall de få göra. Men det finns perioder i ens liv då man inte vill göra det och då skall det finnas möjligheter till en flexibel lösning beträffande den egna situationen. Jag uppfattade att Laila Bjurling inte anser att lagstiftad sex timmars arbetsdag skulle skapa fler jobb. Det är väldigt skönt om vi kan rensa bort den saken från debatten. Då har jag förhoppningar om det som arbetsgruppen kan komma fram till.
Fru talman! Såvitt jag förstår är Helena Bargholtz ny för den här mandatperioden. Kanske är det därför som hon blir förvånad och positivt överraskad över Socialdemokraternas inställning i frågan. Det här är precis det ställningstagande som vi gjorde i Arbetstidskommitténs betänkande. Socialdemokraterna var, givetvis, med på majoritetssidan. Det går inte att säga att en arbetstidsförkortning ger någon större effekt vad gäller arbetslösheten. Däremot finns det många andra värden som gör att det kan vara riktigt att se över och förkorta arbetstiden, just från de välfärds och jämställdhetsaspekter som jag i mitt anförande nyss talade om.
Fru talman! Jag har följt arbetstidsfrågan i samband med att jag varit engagerad på den kommunala sidan i förhandlingar där detta kommit in som ett moment. Jag kan tydligen tolka Laila Bjurling så att förslaget om lagstiftning om sex timmars arbetsdag är något som vi inte behöver vara oroliga för.
Fru talman! Om vi skall vara oroliga för det ena eller det andra kan jag inte uttala mig om i dag; det beror ju på vilka utgångspunkter man har. Det ställningstagande som vi från socialdemokratisk sida har gjort och som jag redovisade i mitt anförande är att det här är en fråga som parterna i första hand äger. Man måste titta på den i avtalsförhandlingar, vilket man också har börjat göra på många orter och i många förbund. Men, har vi sagt, kommer man ingenstans den vägen får vi naturligtvis titta på om det behövs en liten puff också på lagstiftningens väg. Vi tycker alltså att detta är en fråga för parterna och att man måste titta på välfärdsfrågorna i stort. Jag berättade i mitt anförande om vissa förbund, framför allt förbund som består av många deltidsarbetande kvinnor, där man inte alls i första hand prioriterar en arbetstidsförkortning. I stället vill man gå upp i tid; man vill kunna försörja sig på sin lön. Det finns alltså lite olika uppfattningar. Men visst tycker vi att det här är en oerhört viktig välfärds och jämställdhetsfråga.
Fru talman! Också jag tycker att det är roligt och glädjande att höra att Laila Bjurling tycker att den arbetsgrupp som tillsatts skall sträva efter en gemensam syn. Men om man hade tyckt att frågan var riktigt angelägen skulle man naturligtvis ha breddat den här gruppen och försökt att nå konsensus med alla partier, så att frågan kan få en lösning på väldigt lång sikt. Att Laila Bjurling drar slutsatsen att alla människor trivs om de får arbeta mindre och får mer betalt är inte förvånande. Den slutsatsen kan vi väl alla dra. Problemet är bara att det kostar lite för mycket. Det var intressant att Laila Bjurling tog upp kostnadsaspekten, som det ofta inte nämns så mycket om. Apropå sextimmarsdagen: Kan jag tolka Laila Bjurling på det sättet att sextimmarsdagen egentligen är avskriven från agendan i arbetsgruppen, att det inte är den problematiken som i första hand skall behandlas? Stämmer den uppfattningen?
Fru talman! Att vi skulle kunna nå konsensus mellan riksdagens alla partier i arbetstidsfrågan tror jag är en mycket from förhoppning, Maria Larsson! Jag har nog inte riktigt samma förhoppning i det här fallet. Vi kommer nog också fortsättningsvis att ha lite spretande uppfattningar om hur frågan skall lösas. Vi har hört av de inlägg som hittills varit att vissa partier inte vill ha någon reglering över huvud taget i de här frågorna, medan andra partier tycker att det i varje fall måste finnas ett grundskydd. Man måste ha ett visst regelverk kring det hela som parterna själva sedan kan använda sig av i flexibilitet och i ett avtalsskrivande som passar bra för de enskilda arbetsplatserna, för de olika branscherna och också för de enskilda anställda.
Fru talman! När det gäller det sistnämnda tror jag nog att det går att nå konsensus mellan våra partier. Vad som dock bekymrar mig är att det verkar spreta väldigt mycket i den arbetsgrupp som skall arbeta med frågan. Flera av de partier som är representerade där har ju gått ut med detta om sextimmarsdag, vilket Socialdemokraterna inte verkar vara så förtjusta i. Jag skulle gärna vilja ha ett klarläggande på den punkten.
Fru talman! Arbetsgruppens uppgift är att lägga fram ett underlag för regeringen om hur man skall gå vidare med frågan. Arbetsgruppens uppgift är däremot inte att lägga fram ett förslag till hur detta med sextimmarsdagen skall lagregleras. Det är inte gruppens uppgift, utan det handlar om hur man skall gå vidare i arbetstidsfrågan. Vi kommer att lägga fram ett förslag, förhoppningsvis under våren år 2000, men vad resultatet blir kan vi i dag inte uttala oss om. Den saken måste vi få jobba med.

Fru talman! Det var skönt att höra Laila Bjurling tala klarspråk och säga att Socialdemokraterna inte tror att en generell arbetstidsförkortning genererar fler jobb. I alla fall på den punkten är vi överens. Sedan fick vi höra att det här för er socialdemokrater i huvudsak är en välfärdsfråga. Då undrar jag: Vad menar ni egentligen med välfärd? Kan vi vara överens om att det krävs välstånd för att människor skall få välfärd? Om ni inte tror att en arbetstidsförkortning ger fler jobb är frågan: Hur skall detta finansieras? Laila Bjurling är tydligen också medveten om att detta är en reform som kostar - och som kostar mycket. Jag tror att Laila Bjurling fanns här i kammaren tidigare i dag när jag citerade Stefan Fölster. Han är övertygad om att en arbetstidsförkortning skulle bli ett dråpslag för låginkomsttagarna. Han kan inte se något skäl till att de skulle ta emot detta som en förbättrad välfärd. Stefan Fölster och många andra ekonomer talar om risken för att enklare jobb rationaliseras och automatiseras bort. Dessutom är det så att det i dag i Sverige finns många låginkomsttagare som lever under skälig levnadsnivå. Tycker Laila Bjurling att en generell arbetstidsförkortning är en välfärdsfråga för dem?
Fru talman! Christel Anderberg var en av ledamöterna i Arbetstidskommittén, så det borde inte heller för henne vara någon överraskning att vi socialdemokrater inte ser detta med en eventuell arbetstidsförkortning som en lösning på arbetslöshetsproblemet. Detta konstaterade vi redan i det betänkande som Arbetstidskommittén lade fram. Däremot kan det naturligtvis inte uteslutas att det kan skapa ett visst antal nya jobb. Det är dock inte lösningen på arbetslöshetsproblemet. I stället är det, precis som vi säger, en välfärdsfråga och en jämställdhetsfråga. Hur tar man då ut välfärdsökningar, tillväxtökningar och välståndsökningar? Tas de ut i form av mer pengar, i form av mer fritid eller i form av högre skatter så att vi kanske kan få en bättre gemensam, offentlig, sektor? Ja, hur vi vill ta ut vår välståndsökning och vår tillväxtökning väljer vi själva i det här landet. Där tror vi att det passar parterna bäst att diskutera hur man skall ta ut denna ökning. Vi tror att det är lite olika inom olika branscher, men vi tror ändå att vi på sikt måste komma till lägre normalarbetstid. Vi har ett 40-timmarsmått som vi har haft under väldigt lång tid. Så har vi valt under mellantiden att förkorta arbetstiden i form av olika ledigheter. Vi tycker också att det är dags att börja ta de första stegen, och det är det vår kongress har sagt, mot en generell arbetstidsförkortning. Däremot tror vi inte att vi med ett alexanderhugg kan lösa arbetslöshetsproblemen. Givetvis kostar det pengar. Någonstans måste de pengarna tas ifrån. Därför passar det bäst att parterna hanterar denna fråga.
Fru talman! Frågan är: Vilka är vi som skall bestämma hur den ökade välfärden skall tas ut och hur den skall användas? I Laila Bjurlings värld är vi detsamma som politikerna och de fackliga organisationerna. I Moderata samlingspartiets värld är det människorna, de enskilda individerna som skall fatta det beslutet. Därför tycker inte vi att den här frågan över huvud taget skall diskuteras i Sveriges riksdag. Åter till välfärden. Laila Bjurling vill inte lagstifta om generell arbetstidsförkortning men är uppenbarligen hundraprocentigt inställd på att vi nu skall gå inför en sådan. Men på vilket sätt blir det bättre för en deltidsarbetande kvinna som gärna vill gå upp i lön? Det gör hon inte därför att hon vill arbeta mer utan därför att hon inte klarar familjens försörjning på en deltidslön. Låt oss säga att hennes man, som är medlem i Metall, samtidigt går ned motsvarande tid. Det innebär att familjeekonomin kommer att fortsatt vara lika dålig. Men kvinnan, som förmodligen redan håller på att jobba ihjäl sig eftersom hon har huvudansvaret för hem, barn och familj, får jobba mer. Hennes man - som enligt alla undersökningar använder sin arbetstidsförkortning till sina hobbyer, till att jobba i trädgården eller meka med bilen - får kortare arbetstid. Var finns logiken i detta?
Fru talman! Nu börjar jag känna igen moderaterna. Det är den gamla moderatstilen igen: den enskilde individen mot politikerna, mot facken. Vår uppfattning, Christel Anderberg, är att de fackliga organisationerna består av sina medlemmar. Medlemmarna är enskilda individer. Politikerna, som låter lite konstigt, är faktiskt enskilda människor som företräder andra människor som har valt dessa för att föra deras talan. Det är ingenting konstigt med vare sig politiker eller fackliga organisationer, utan det är den stora massan människor som har valt oss att vara företrädare i vissa specifika frågor som behöver gemensamma lösningar på gemensamma problem. Det är inget problem för oss socialdemokrater. Men jag har förstått att det är en ständig nagel i ögat på moderaterna att kollektiven går samman för att jobba för gemensamma lösningar. Men det tycker vi är bra.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. Jag var i Bryssel för någon vecka sedan där jag deltog i en fristående konferens i EU-parlamentet som hade rubriken Full sysselsättning. Ett av underseminarierna handlade om arbetstidsförkortning, och där diskuterades frågan med representanter för en mängd länder i EU - Sverige, England, Spanien, Italien, Tyskland, Frankrike osv. Utan överdrift visade seminariet att Sverige skiljer sig från andra länder när det gäller den offentliga debatten kring arbetstid i allmänhet och arbetstidsförkortning i synnerhet. Från flera håll redovisades en intensiv och levande offentlig debatt, inte minst från fackföreningsrörelsen, där man ser frågan om arbetstidsförkortning som en central del för att fördela arbetstid men också som ett sätt att fördela gjorda produktivitetsvinster och fördela och därmed öka köpkraft. Den slutsatsen delas av flera, bl.a. Jeremy Rifkin, en välkänd amerikansk forskare som nyligen var på besök i Stockholm. Rifkin ser det som en skandal att det inte pågår någon egentlig debatt om arbetstidsförkortning i Sverige. "Hela Europa diskuterar detta, men i Sverige ställer sig politiska ledare, fackliga ledare och företagsledare utanför debatten. Det är skamligt, ni borde befinna er i fronten." Allt enligt Det är bara att instämma. Sverige har inte haft någon arbetstidsförkortning sedan början av 1970-talet. Detta trots en alltmer avancerad teknologi och en allt snabbare datorisering som gör det möjligt att klara produktionen med allt färre människor och trots att samhället blir alltmer tudelat, där några är stressade därför att de tvingas arbeta för mycket medan andra bär på en stress därför att de står utanför arbetsmarknaden. Som Rifkin säger är "arbetstidsförkortning ingen utopi utan det handlar om sunt förnuft". Så visst är det att beklaga att Sverige hamnat i bakvattnet i en så viktig framtidsfråga. Å andra sidan betyder det att det finns värdefulla erfarenheter att ta del av utifrån det faktum att många länder ligger före. En arbetstidsförkortning motiveras som bekant av flera skäl, som vi hört flera gånger här i dag. Det handlar om en välfärdsreform i livskvalitet. Det handlar om rättvisa och ett sätt att fördela produktivitetsutveckling m.m. Men en arbetstidsförkortning kan också vara ett medel i kampen mot arbetslösheten. Och det är här som vi kan dra nytta av de arbetstidsförkortningar som genomförts i andra länder. Är syftet med en förkortning "enbart" en välfärdsreform, ja, då behövs det få eller inga styrmedel, och det mesta kan överlämnas till parterna att besluta om. Det visade Laila Bjurling i sitt anförande flera exempel på. Men vill man dessutom få effekt när det gäller sysselsättning krävs en sammanhållen politik, där staten på olika sätt skapar incitament för nya jobb. Då går det inte att göra som man t.ex. gjort i Frankrike, att man trots lagstiftning lämnar över frågan till de enskilda företagen. Då riskerar man precis det som nu händer i Frankrike, nämligen att den faktiska arbetstiden inte minskar utan att man i stället konsekvent använder sig av övertidsuttag. Erfarenheterna visar att det, för att en arbetstidsförkortning skall ge nya jobb, för det första fordras en reglering av normalarbetstiden i botten, alltså lagstiftning. Skälet till det är att man måste se till att en arbetstidsförkortning omfattar hela arbetsmarknaden. Det krävs också att man ser till att den faller ut i en daglig förkortning och inte exempelvis i extra semesterdagar eller någon form av arbetstidsbank, eftersom det inte skapar några nya arbetstillfällen. För det andra krävs det ekonomiskt stöd för att företag, landsting och kommuner dels skall ha råd med den fördyring som uppstår när kostnaderna ökar per arbetstimme, dels skall kunna skapa incitament för nyanställning. Här har Stefan Fölster helt rätt, som nämndes tidigare i dag. Det är bara det att Fölster tydligen inte följt med i debatten och trodde att det var något nytt han kommit på. I själva verket tar han upp en gammal frågeställning som varit klar för Vänsterpartiet sedan lång tid tillbaka. Det fordras ekonomiskt stöd och att den här reformen sker med bibehållen lön. För det tredje visar all erfarenhet att reformen måste kombineras med en begränsning av övertidsuttaget. Det är här, som jag ser det, som den verkliga knuten ligger och som är en av anledningarna till att det i Sverige har varit så svårt att samla sig kring frågan om arbetstidsförkortning. Jag tror att detta är en orsak till att fackföreningsrörelsen är splittrad i synen på avtal kontra lagstiftning. Med andra ord måste vi börja med att enas kring syftet med en arbetstidsförkortning. Nu har, som det nämnts flera gånger i dag, regeringen tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att fördjupa underlaget i arbetstidsfrågan. Visst är det så att direktiven, som så ofta, kan tolkas som om man så att säga vill gömma undan frågan, men de kan också tolkas som om man tvärtom prioriterar frågan. För oss som deltar i gruppen är det ju ingen tvekan om saken: Det handlar om att lyfta upp frågan på bordet och om att uträtta något konkret. Jag hoppas också att gruppens arbete kommer att bidra till att frågan lyfts fram till en offentlig debatt. Här hoppas jag att en utgångspunkt blir en modell av arbetstidsförkortning som kan leda till att nya arbetstillfällen skapas. Det som annars dominerar debatten när det gäller arbetstider är det återkommande mantrat avreglering och flexibilitet. Och precis som när det gäller arbetsrättslagstiftningen i stort finns det ingen övertygande forskning som styrker påståendet att lagar och regler till skydd för de anställda skulle vara orsaken till arbetslösheten och inte heller att sådana lagar skulle utgöra hinder för att få ned arbetslösheten. Inom parentes kan jag säga att det var många intressanta artiklar i det ämnet i det senaste numret av tidningen Och frågan är: Flexibilitet i arbetstider för vem och på vems villkor? Den arbetstidslag som vi har i dag är en form av skyddslagstiftning som bl.a. reglerar normalarbetstiden. Lagen är dispositiv, alltså den kan förhandlas bort. I praktiken finns ju redan i dag alla möjligheter för en flexibel utläggning av arbetstiden. Det bekräftar ju också Maria Larsson från kristdemokraterna i sitt anförande, där vi fick flera siffror som visar att både arbetstagare och arbetsgivare upplever att möjligheterna att påverka arbetstiderna har stärkts och fortsätter att stärkas. Precis som Maria Larsson illustrerar är det fullt möjligt att med nuvarande lagstiftning åstadkomma olika anpassningar av arbetstiden. Därför måste det vara något annat än flexibiliteten i sig som SAF, kd m.fl. är ute efter. Och det är här som det blir så uppenbart att arbetstiden i mångt och mycket är en fråga om makt. Om det då handlar om att arbetsgivaren enväldigt skall få bestämma om arbetstiden, eller om man vill slippa att betala för övertid, skiftarbete eller obekväm arbetstid låter jag vara osagt. Det är bara att konstatera att det ligger i arbetstagarnas intresse att med kraft försvara den typ av skydddslagstiftning som arbetstidslagen utgör. Om nu SAF och den politiska borgerligheten har avregleringar och flexibilitet som ett mantra för att stärka arbetsgivarens möjlighet att maximera sina vinster, vad kan då arbetstagarns så att säga ha som moteld, som sitt alternativ? Ja, fru talman, exempelvis en lagstiftad arbetstidsförkortning, en välfärdsreform som ökar rättvisan, som är solidarisk, som ökar jämställdheten och som ger ett positivt bidrag till folkhälsan och som rätt utförd kommer att minska arbetslösheten. Och lika mycket som vi i Vänstern gillar arbetstidsförkortning, lika mycket ogillar man det från arbetsgivarhåll. Men tiden talar för oss, och jag är övertygad om att det kommer en arbetstidsförkortning, och för att återigen citera Rifkin: "Arbetstidsförkortning är ingen utopi utan det handlar om sunt förnuft."

Fru talman! Jag begrep inte inledningen av Camilla Skölds anförande. Hon talade om att hon saknade en debatt om arbetstidsfrågor. Jag tycker att vi har haft en mycket intensiv debatt under de senaste åren just omkring arbetstidsfrågor. Jag förstår inte heller vad forskaren Rifkin menar med att vi i Sverige inte skulle debattera dessa frågor. Senast i går fick jag en tidning i min hand från SAF, där man ställde frågan om kortare arbetstid ger fler jobb. Detta är kanske den mest intensiva debatt som vi har haft när det gäller arbetsförhållandena. Den arbetsgrupp som leds av Inger Segelström kommer nog att få det urjobbigt. Såvitt jag förstår spretar det kolossalt mycket i gruppen i fråga inställningen till en lagstadgad arbetstidsförkortning. Laila Bjurling gjorde mycket klart här att socialdemokraterna inte har den uppfattningen, och från Vänsterpartiet är man mycket militant när det gäller en lagstadgad förkortning av arbetstiden. Jag fick en väldigt intressant upplysning i morse när jag knäppte på radion apropå arbetstidsförkortning. I Linköping har man inom hemtjänsten gjort försök med förkortad arbetstid. Man gick ned till 35 timmars tjänstgöring per vecka, och det var naturligtvis skönt för personalen. Men man klarade inte av sina arbetsuppgifter. Man klarade inte vården av de gamla med denna begränsning av arbetstiden. Så nu går man i stället upp till 37 timmar per vecka. Det visar hur svårt det är att uttala sig om en generell sänkning av arbetstiden, om man inte har tillräckligt med personal för att kunna genomföra livsviktiga uppgifter. Folkpartiet har gång på gång talat om flexibilitet på de anställdas villkor. Slutligen vill jag säga att det finns många arbetsgivare som uppmuntrar de anställda till att gå ned i arbetstid.
Fru talman! Angående debatten kan jag delvis instämma i det som Helena Bargholtz säger. Inte minst jag själv som vänsterpartist har ju deltagit i debatten. Problemet är att det förs ingen offentlig debatt. Det pågår ingen debatt på bred front. Vi i arbetsgruppen har som delmål att försöka lyfta fram den debatten så att fler än fackföreningsföreträdare och politiker är engagerade. När det gäller samarbete får man tacka för omtanken. Jag tror att vi klarar oss alldeles utmärkt. Vi är tre partier som skall samarbeta. Som i alla olika former av samarbete har man olika infallsvinklar och man får jämka sig samman. Vi får se vad resultatet blir. Jag känner inte till exemplet Linköping. På beskrivningen här låter det som att man bara har gått ned i arbetstid utan att nyanställa. Självklart kräver en sådan arbetskraftsintensiv verksamhet som vården att man nyanställer. För att argumentera emot kan jag ta upp exemplet Kiruna. Där införde man också en arbetstidsförkortning inom hemtjänsten som var väldigt lyckad, både enligt arbetstagarna och enligt kommunledningen. Man har också gjort stora besparingar när det gäller sjukskrivningar och arbetsskador.
Herr talman! Då vill jag upplysa Camilla Sköld om att det där med nyanställningar är ingenting som man genomför rakt av i dagens läge inom hemtjänsten. I min egen hemkommun har vi oerhört svårt att rekrytera personal till hemtjänsten. Man är nu beredd att betala mycket bra för att få tag på personal. Så det är inte alls säkert att man skulle kunna lösa problemet i Linköping genom att anställa mer personal. Vad gör man när det inte finns mer personal? Det är detta som är så viktigt när man diskuterar arbetstidsförkortning. Hur skall man kunna genomföra arbetstidsförkortning i de sektorer där det inte finns personal? Anställda är inte utbytbara, det är väldigt viktigt att komma ihåg. Det finns många andra områden, t.ex. inom databranschen, där det inte heller finns tillräckligt med personal. Det är därför som jag blir så orolig inför tanken på att lagstifta om förkortad arbetstid. Det är därför som vi måste ha ett flexibelt system.
Herr talman! Ett bekymmer med att man har svårt att få anställda till vården är just anställningsvillkoren. Jag är övertygad om att en arbetstidsförkortning kommer att höja statusen och öka intresset för att jobba inom vården. Jag ser en arbetstidsförkortning som ett bidrag till att lösa den kris som vi har inom vården. Att jobba inom vården är tungt. Sex timmars arbetsdag borde räknas som heltid.
Herr talman! Detta är sanningens dag. Jag gissar att det var intressant för vänsterpartisten att ta del av den deklaration som vi tidigare hörde från socialdemokratiskt håll om att denna arbetsgrupp är tillsatt av representanter för de olika partierna och att de har mycket olika ingångsvärden. Det är uppenbart att Vänsterpartiet har blivit lurat in i någonting som från början icke är vad det syntes vara. Socialdemokraterna talar om välfärdsreform. Vänsterpartiet talar om sysselsättning. Syftet skiljer sig åt redan från början. Hur skall det kunna gå att förenas i någon form av gemensam deklaration? Sextimmarsdagen är tydligen avskriven från agendan. Jag tror att Vänsterpartiet kan känna sig lurat. När det gäller sysselsättningseffekten vid en arbetstidsförkortning skall jag läsa innantill om erfarenheter i Europa. I Danmark genomfördes en arbetstidsförkortning 1986-1990 - inga sysselsättningseffekter. Finland genomförde en arbetstidsförkortning 1986-1990 - oklara sysselsättningseffekter. Frankrike genomförde en arbetstidsförkortning 1982. Den förväntade effekten var 150 000 nya jobb. Resultatet blev 14 000-18 000 nya jobb. Holland genomförde en arbetstidsförkortning 1982-1985 - lägre effekter än väntat. Och så här fortsätter det. Det finns en ganska samstämmig forskning när det gäller hur man får till stånd positiva sysselsättningseffekter vid en generell arbetstidsförkortning. I så fall gäller att det skall råda en högkonjunktur. Man skall ha en stor andel arbetsintensiv produktion. Man skall ha ett oförändrat eller minskat övertidsuttag. Man skall ha en homogen arbetskraft som är lätt att byta ut. Man skall ha en rörlig arbetskraft som är villig att flytta, och man skall ha en låg arbetslöshet. Om dessa faktorer är gällande kan man få positiva sysselsättningseffekter. Jag undrar hur många av dessa punkter som Camilla Sköld tycker uppfylls i dagsläget. Sedan måste jag invända mot den inledande beskrivningen, att vi inte skulle ha någon arbetstidsdebatt. Många avtal som slöts i Sverige under 1998 inkluderade en arbetstidsförkortning. Detta har naturligtvis föregåtts av ett antal diskussioner ute på arbetsplatserna. Att 60 % av arbetstagarna anser att de kan påverka sin arbetstid tycker jag också indikerar att det försiggår en våldsam och bra debatt, men det är den flexibla varianten som gäller om vi skall få en lyckad lösning på det här.
Herr talman! Jag vet inte om det är så fruktbart att diskutera det här. Vi kanske värderar debatten olika. Vi kan väl enas om att det är bra med en ännu livligare debatt, så kan vi lämna den frågan. Man kan genomföra en arbetstidsförkortning med olika syften. Det kan vara en ren välfärdsreform. Man kan göra det i syfte att öka jämställdheten, men man kan också göra det i syfte att skapa sysselsättning. Om man har syftet att en arbetstidsförkortning skall skapa sysselsättning krävs det att den sker i kombination med en aktiv politik. Det var just det som jag sade i mitt anförande. Jag menar att det krävs en lagstiftning, begränsningar i övertidsuttag osv. Detta stärks också av de exempel som Maria Larsson räknade upp. Det finns andra exempel också. Tyskland inledde en 35-timmarsvecka inom metallindustrin. Där ersatte man mellan 30 % och 80 % av den tid som gick bort med nya jobb. Och man räknar med att en miljon arbetstillfällen skapades. Jag kan hålla med Maria Larsson om att en arbetstidsförkortning i sig inte behöver innebära nya arbetstillfällen men kombinerad med en aktiv politik finns det alla förutsättningar för att den gör det.
Herr talman! Den aktiva politiken skall ju betalas på något sätt. Och då är min fråga till Camilla Sköld: Hur tänker Vänsterpartiet kring den här biten? Handlar det om en generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön, eller handlar det om en lön som ges i förhållande till arbetstiden?
Herr talman! Varken Maria Larsson eller jag fanns i riksdagen förra våren när Vänsterpartiet presenterade sitt utomordentligt väl genomarbetade förslag om hur en arbetstidsförkortning skall genomföras. Liksom vad som gäller för alla andra förslag lägger inte Vänsterpartiet fram något förslag som är ofinansierat. Det finns ett färdigt utarbetat förslag. Det handlar om skatteväxling. Det handlar om progressiva, och i vissa fall sänkta, arbetsgivaravgifter, och det handlar i slutändan om att överföra medel från arbetslöshetsunderstöd till aktivt arbete. Jag kan gärna vidarebefordra den skriften till Maria.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. Frågan om att förkorta vår arbetstid generellt ges en allt större spridning. Om vi höjer blicken och tittar oss omkring i vår omvärld kommer vi att upptäcka att arbetsmarknaden har bytt ansikte. För bara några decennier sedan kunde en anställd känna att där man en gång hade fått ett arbete kunde man förhoppningsvis få stanna i flera år. Speciellt inom den offentliga sektorn fanns den tryggheten. Nu känner nog de flesta ungdomar som börjar söka sig ut på arbetsmarknaden att de flesta jobb är av övergående art. Antalet tillfälliga arbeten ökar. Projektanställning blir allt vanligare, och man får vara beredd på att skifta yrke under levnaden. Framtidsforskare hävdar bestämt att antalet jobb kommer att minska in på 2000-talet. Ny teknik, bl.a. genteknik, medför att antalet människor på vår jord som försörjer sig på jordbruk kommer att minska kraftigt; nu är det två miljarder som gör det. Detta är ingen utveckling som jag personligen önskar, men efter att ha besökt livsmedelsindustrierna i förrgår blev jag stärkt i min uppfattning. Livsmedelsförsörjningen, bl.a., mekaniseras alltmer. Substitut för naturliga råvaror tas fram. I en framtid när jobben inte kommer att räcka till alla bör vi dela på dem som finns, herr talman. Det som nu händer är att några jobbar alltmer och allt längre tid. Stressen ökar på våra arbetsplatser mer och mer. Cirka en tredjedel av de yrkesverksamma uppskattas arbeta övertid minst en gång i veckan. Detta visar flera undersökningar gjorda av SIF, TCO, Finansförbundet och Statistiska centralbyrån. Hälften av de anställda uppger att arbetstakten har ökat under de senaste fem åren. En internationell jämförelse av OECD visar att Sverige ligger mycket högt. Forskare konstaterar att många anställda i dag förväntas utföra en viss mängd arbete som inte hinns med under ordinarie arbetstid. De arbetar då övertid eller tar med arbetet hem utan att registrera det och utan att få extra betalt. Vi är på väg mot ett begynnande 24 timmarssamhälle med tidsrelaterade stressfaktorer som tempoökning, arbetsbelastning och fulltecknade kalendrar. Oron ökar för anställning och familjeekonomi samt för ständiga förändringar i arbetsliv och samhälle. Samtidigt som denna oro finns går mängder av människor arbetslösa. Varför kan man då inte dela på jobben med en arbetstidsförkortning, så att vi kan minska samhällets utgifter för arbetslösheten? Människor behöver känna sig efterfrågade och komma in i den sociala tillvaro som det innebär att kunna gå till arbetet varje dag. Ekonomin för den arbetslöse har varit hårt ansträngd under en lång tid och kommer att förbättras med en anställning. Då minskar också påfrestningen för familjen. Herr talman! I hela Europa diskuteras arbetstidsförkortning. Och s-gruppen i EU-parlamentet uttalade sig i veckan positivt om en arbetstidsförkortning. Här i Sverige ställer sig ofta politiska ledare, fackliga ledare och företagare utanför debatten, som Camilla Sköld sade förut. Men vi hoppas att detta kommer att ändras i och med att den nu tillsatta gruppen för arbetstidsfrågan börjar arbeta. Det sägs också att man skall ha täta kontakter med parterna, med SAF och med arbetsmarknadens parter över huvud taget. Även människorna runtomkring skall komma med i den här debatten. I vårt grannland Finland finns goda exempel på att en arbetstidsförkortning är bra för företagen, i motsats till vad Maria Larsson sade förut. På fjäderfabriken De anställda säger att arbetsdagen går väldigt fort, och de uppger att de inte hinner bli trötta. Speciellt bra är det naturligtvis för dem som har barn. Produktiviteten har ökat, och sjukfrånvaron har minskat. Imatra Steel är ett exportföretag som har ökat antalet anställda från 86 till 120 på tre år. Den kortare arbetstiden gynnar även de äldre, de som är över 50 år, på grund av att arbetet är tungt. Förslitningsskadorna blir mindre med en arbetstidsförkortning. Företaget säger att man kan utnyttja sina maskiner bättre genom att effektivare kapacitetsutnyttjande. I företaget Orthex, också i Finland, är sedan länge skift om fyra gånger sex timmar infört. Här berättar ägaren att han från början, för flera år sedan, erbjöd sex timmars arbetsdag med bibehållen lön medan grannföretaget betalade tre gånger så mycket. Folk valde ändå att ta arbete hos Orthex. Människorna hos Orthex tycker om fritid, säger ägaren Kallonen. Hans anställda är glada och motiverade i arbetet. Kvalitetskontrollen har blivit bättre, och sjukfrånvaron har minskat. Äldre, som inte längre orkar lika mycket som förut, behöver inte bytas ut. Orthex har också nyanställt personer på grund av de kortare arbetstiderna. I ett försök med arbetstidsförkortning i sex olika industriföretag säger de som deltar att de är nöjda. Ägarna säger att kapitalet blir mer effektivt om man kan använda maskinerna längre. I förra avtalsrörelsen krävde en del fack lägre arbetstid, men det var mycket små steg på arbetstidsförkortningsvägen. Enligt Miljöpartiet krävs en rejäl arbetstidsförkortning för att det skall bli effekter på arbetslösheten.

Herr talman! Jag har två frågor till Barbro Johansson. Den första lyder: Hur ser Barbro Johansson på möjligheterna att Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet kan komma överens i regeringens arbetsgrupp om arbetstider när man har så olika åsikter? Min andra fråga lyder: Om arbetsmarknadens parter avråder från lagstiftning om sex timmars arbetsdag, är Miljöpartiet då berett att avstå från att driva detta krav?
Herr talman! Jag ser mycket positivt på våra möjligheter att komma fram till en lösning när det gäller arbetstidsfrågan. Naturligtvis har vi olika utgångspunkter. Vi i Miljöpartiet ser en ökad sysselsättning om man gör en kraftig minskning av arbetstiden. Tar man bara exempelvis en kvart i veckan blir det inga sådana rejäla effekter på sysselsättningen. Men även om Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har olika synpunkter tror jag säkert att vi kan komma fram till en bra ståndpunkt. Det är min stora förhoppning när det gäller arbetstidsgruppen. Sedan frågade Helena om arbetsmarknadens parter. Bara för något år sedan gick vår statsminister Göran Persson ut i tidningarna och sade att om inte parterna kan komma överens - och naturligtvis är det också vår förhoppning att parterna i ett första steg skall komma överens om en arbetstidsförkortning - kommer lagstiftning att gälla. Likaså har vår f.d. arbetsmarknadsminister Ulrica Messing sagt att lagstiftning då skall vara för handen.
Herr talman! Skall jag tolka Barbro Johansson, när det gäller vad arbetsmarknadens parter säger, som att man bara vill ha lagstiftningsmöjligheten för att hota arbetsmarknadens parter så att de går med på avtal? Jag hade uppfattat att Miljöpartiet tillsammans med Vänstern aktivt ville driva en lagstiftning om sex timmars arbetsdag oavsett vad arbetsmarknadens parter tycker. Förhoppningsvis hade jag alltså fel.
Herr talman! Miljöpartiet har lämnat en rapport om hur vi vill att en arbetstidsförkortning skall genomföras. Vi vill se ett trepartsavtal där arbetsgivare och arbetstagare finns med och där en lagstiftning ligger i botten. Vi ser flexibel arbetstid som en lösning, men vi ser inte enbart detta som bra. Självklart skall också arbetstagarna ställa upp på detta i kollektivavtal. Men man måste gå in för en lagstiftning med att sänka normalarbetstiden. Det vill vi se. I Tyskland har bl.a. IG Metall genomfört detta. Man har sänkt arbetstiden, och det har gett en miljon jobb. Där har man lagstiftat och kommit fram på en bra väg.

Fru talman! Peter Pedersen har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder för att komma till rätta med det sexistiska och kvinnoförnedrande synsätt som kommit till uttryck inom idrottens värld. Jag vill inledningsvis säga att jag delar Peter Pedersens oro inför den utveckling som vi ser i vårt samhälle. Olika former av kvinnoförnedring förekommer i ökande omfattning i många sammanhang, t.o.m. bland skolungdomar. Även i detta avseende är idrottsrörelsen en spegel av samhället i övrigt. Samtidigt har idrottsrörelsen ett stort ansvar i dessa frågor genom att många av dess aktiva företrädare är förebilder för barn och ungdomar. Detta gäller i lika hög grad ledare på alla nivåer. För att komma till rätta med problemen krävs att vi alla tar vårt ansvar i våra roller som föräldrar, föreningsledare, arbetskamrater osv. Idrottsrörelsen tar ett ansvar genom att verka för att frågor om moral, jämställdhet och allas lika värde skall genomsyra all verksamhet. Jag vill särskilt peka på idrottsrörelsens projekt Tjejer på arenan, som syftar till att stärka unga tjejer i deras roll inom idrotten. Projektet riktar sig till flickor i åldern 13-20 år och bygger vidare på de erfarenheter som erhållits från den satsning för att stärka unga flickors roll i föreningslivet som dåvarande civilministern gjorde år 1993. Projektet har dessutom av den sittande regeringen utsetts till ett av Sveriges tolv mest intressanta goda exempel på ungdomspolitik i praktiken och har därför fått särskilda medel från Ungdomsstyrelsen för att brett sprida information om sin verksamhet. Svensk idrott är sedan många år en integrerad del av den internationella idrotten. Här är det viktigt att vi från svensk sida påverkar övriga länder i frågor som rör synen på jämställdhet - i detta fall inom idrotten. Målet är att ge lika förutsättningar för kvinnor och män att bedriva idrott. Jag utgår från och förväntar mig att alla svenska specialidrottsförbund aktivt verkar för dessa frågor i kontakter med sina internationella förbund. Det borde vara en given del av deras jämställdhetsarbete. Genom att arbeta på alla plan med att förändra attityder till och synsätt på kvinnor och män är jag övertygad om att vi kan nå framgång. Detta är dock ett långsiktigt arbete som kommer att ta tid. Därför är det mycket viktigt att dessa frågor noga belyses och blir föremål för fortsatta diskussioner. Jag har för avsikt att klart markera vikten av jämställdhet inom idrotten i den proposition om statens stöd till idrotten som regeringen kommer att presentera för riksdagen under våren.
Fru talman! Jag höll i min interpellation med om att Sverige i många avseenden internationellt sett är ett föredöme när det gäller jämställdheten. Trots det finns det mycket kvar att göra. Man kan se att kvinnorna i olika sammanhang fortfarande betraktas som objekt till mannens behag. Jag har själv tonårsdöttrar. De läser tidningar som Frida och Veckorevyn. Där finns en stark betoning på hur man skall se ut, hur man skall vara klädd och vilken vikt man skall ha för att bli uppskattad och belönad. Det handlar mycket om vad man skall äta och hur man skall se ut. Man skall vara vacker och smal. Det här är en del av problemet. En annan del är den förgrovning som förekommer. Via Internet och olika kabel-tv-kanaler, satellit-tv-kanaler, får vi in pornografin i hemmet. I medierna kan vi se att även ungdomar kan få tillgång till dessa filmer och kan distribuera dem sinsemellan via lån. Nu har det här även spridit sig till idrottens värld. Det är inte lika grovt som i samhället i övrigt. Men det förekommer klara och tydliga tendenser på det som jag kallar sexism inom idrotten. Det är speciellt allvarligt när högt uppsatta idrottsledare uttalar sig om vilka idrotter kvinnor bör ägna sig åt, vilka idrotter som är kvinnliga och vilka som är manliga. Jag skulle vilja rekommendera ministern att läsa t.ex. 10, 1998. Där finns en lång intervju med en högt uppsatt svensk idrottsledare och en kvinnlig forskare. Jag tycker att den manlige idrottsledaren på ett mycket märkligt sätt talar om vilka idrotter som anses vara kvinnliga och vilka som inte gör det. I dagens jämställda samhälle borde det vara en självklarhet att kvinnor och män ägnar sig åt vilken idrott de vill oavsett kön. De skall själva göra det valet utan några överprövare som skall bestämma vilken idrott som är trevlig eller inte trevlig. Det är viktigt att poängtera att idrotten länge har varit en manlig bastion. Då måste man ge kvinnlig idrott samma förutsättningar att växa fram och skapa sina egna traditioner utan att det hela tiden skall behöva göras jämförelser med manliga prestationer. Det som fick droppen att rinna över, i samband med att jag skrev den här interpellationen, var att Internationella Volleybollförbundet beslutade att volleybollspelarna skulle ha sexigare kläder. Då trodde man att fler gubbar, misstänker jag, skulle komma och titta på volleyboll. Man bötfällde också ett antal nationer för att de inte följde dessa regler. Syftet var inte alls att det skulle vara mer funktionella kläder. Man sade klart och tydligt att man skulle konkurrera med beachvolleyboll. Det är ju mer naturligt att man har baddräkt eller bikini på sig när man ägnar sig åt beachvolleyboll än att man skall ha det inne på en idrottsarena. Jag tycker också att de kvinnliga utövarna har ett ansvar. Jag blev besviken när en kvinnlig volleybollspelare i landslaget sade att hon inte tyckte att det här var ett så dåligt förslag. Hon skulle ställa upp på det. Jag tycker att man skall ta ansvar i sin roll som föredöme, som statsrådet också lyfte fram i sitt interpellationssvar. Jag tror inte att vare sig föräldrar, barn eller flickor som går in i en idrottsaktivitet i 6-7-årsåldern förväntar sig att flickorna skall behöva ställa upp i badkalendrar eller olika aktiviteter mer eller mindre avklädda för att dra in pengar till den egna klubben eller det egna förbundet. Det tror jag faktiskt på sikt kommer att avskräcka många flickor från att gå in i idrottsvärlden och kanske många föräldrar från att ställa upp på den här typen av aktiviteter i fortsättningen. Men jag hälsar med glädje att ministern lyfte fram jämställdhetsperspektivet och att det också skall genomsyra den idrottsproposition som kommer under våren.
Fru talman! Jag delar Peter Pedersens uppfattning om vikten av att vi som vuxna är förebilder på olika områden. Det gäller inom idrotten precis som inom andra områden i samhället. Med vårt sätt att vara och agera sätter vi gränser och kan påverka och förändra normer och attityder. Att då stötta både killar och tjejer och se till att de kan träna och tävla på lika villkor måste vara en självklarhet. Lika självklart är det att både killar och tjejer skall kunna träna och tävla inom de idrotter de själva tycker är roliga och intressanta. Det är inte vi som skall sätta upp normer för vilka idrotter som passar för killar och tjejer, utan det måste var och en själv få pröva. När det handlar om att stötta kan det vara allt från personliga träningsprogram till tillgång till lokaler och träningstider, att fördela dessa mer rättvist mellan killars och tjejers idrotter. Det handlar också om sådana saker som klädsponsring och möjligheten att åka på cuper och träningar. Debatten om vilka kläder som är snygga eller inte inom idrotten tycker jag är mycket märklig, eftersom vad som är snyggt i allra högsta grad är subjektivt. Självklart måste det vara praktiska kläder som är utgångspunkten när man skall träna. Här menar jag att vårt ansvar som vuxna är extra stort. Att vara tonåring är inte alltid lätt. Vi matas alla, i alla åldrar och i alla tider i livet, av bilder på hur kvinnor skall vara och hur män skall vara. De bilderna är extra hårda och extra tydliga just under tonårstiden. Vi kan se exempel på det i fråga om tjejer och deras hets efter att vara smalare och prestera bättre, men också när det gäller killar och kraven på att vara större och starkare. Vi ser också att både killar och tjejer på olika sätt via genvägar försöker att ta sig fram till den självbild de blir presenterade för. Jag är orolig inför den här utvecklingen. Som vuxen och förälder är jag beredd att ta ett stort ansvar för att det hela tiden förs en aktiv debatt om synen på killar och tjejer och om vikten av att killar och tjejer alltid i olika sammanhang har samma villkor. I det här fallet, inom idrotten, måste killar och tjejer kunna träna och tävla på lika villkor och göra egna, personliga val i fråga om vad man själv tycker är roligt och vad man själv vill ställa upp på eller inte.
Fru talman! Jag tycker att det är mycket tillfredsställande att statsrådet Messing har en klar linje i den här frågan. Jag förväntar mig då också att det kommer att ge klara avtryck i den idrottsproposition som läggs fram i maj i år. Jag vill också kort nämna ett annat problem. Det finns en utredning inom svensk television - jag vet inte om den är klar - som heter Män och kvinnor i rutan. Där konstaterar man att trots att det är ungefär lika många kvinnor som män, eller flickor som pojkar, som idrottar märks en skillnad i intresse i sportprogrammen. 15 % av dem som intervjuas i våra sportprogram i Sveriges Television utgörs av kvinnor. Ofta handlar det då om individuella idrotter. Ett annat problem som man lyfter fram i sammanhanget är att när mäns prestationer värderas fokuserar man ofta på den som gör de bästa prestationerna. Det kan man ifrågasätta ur andra synvinklar, då ju idrotten har ett bredare perspektiv. Men när det gäller kvinnliga idrotter, t.ex. damtennis, är det uppenbart att man inte alls är speciellt intresserad av den som vinner tävlingen. I stället fokuserar man på vissa gestalter som har ett högt marknads och sponsorvärde i andra sammanhang. Jag tycker att det är oerhört viktigt att man tar en diskussion om detta dels med idrottsrörelsen, dels med de enskilda utövarna. Man måste försöka tona ned det här, inte bara kortsiktigt se till att få in sponsorer för egen del via diverse utvik i mer eller mindre obskyra tidningar, uppställande i badkalendrar eller vad det kan vara. I stället bör man försöka att faktiskt lyfta fram idrottsrörelsen och idrottens mål som det som gör att man idrottar. Sedan är det viktigt att man har ett personligt val när det gäller vad man sätter på sig för kläder. Man måste vara medveten om - precis som när det gäller dopning och andra företeelser inom idrotten som vi vill bekämpa - att man sätter en måttstock som många ungdomar sedan tar efter. Här har även kvinnliga idrottare ett väldigt stort ansvar. Också vi som politiker måste, när vi stöder idrotten med pengar, väldigt tydligt markera att vi inte accepterar den här typen av snedvridning som kan spoliera en stor del av det jämställdhetsarbete som vi bedriver i övrigt.
Fru talman! Det skall självklart vara lusten till idrotten som driver oss framåt, oavsett om vi är killar eller tjejer, kvinnor eller män - lusten att prestera bättre, kanske orka lite till och också, förhoppningsvis, någon gång få stå där högst uppe på pallen och få en medalj och ett kvitto på att det jag gjort har varit bra. Att skapa förutsättningar för killar och tjejer att träna under sådana förutsättningar att man hela tiden kan utveckla både sitt idrottande och sin personlighet på jämställda och jämlika villkor kommer att vara en av utgångspunkterna när jag lägger fram den idrottspolitiska propositionen. Jag försäkrar att jag skall göra det jag kan för att i enlighet med regeringens ambition styra de statliga pengarna så att de blir både jämställda och jämlika.

Fru talman! Viviann Gerdin har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka rättssäkerheten i vårt land. Viviann Gerdin har också tagit upp frågor om bl.a. tolkningsföreträde, "retroaktiv lagstiftning", domstolarnas utredningsskyldighet samt statens ansvar. Viviann Gerdin har ställt sin fråga med utgångspunkt i de bedömningar som myndigheter och domstolar har gjort i ett visst mål om mervärdesskatt. Enligt Viviann Gerdin ligger målet för närvarande i Mot denna bakgrund vill jag inledningsvis nämna att jag som minister inte kan kommentera enskilda mål eller ärenden. Jag kommer därför inte i det fortsatta att beröra detta mål och inte heller de lagar som är aktuella i det målet. Viviann Gerdin är givetvis oförhindrad att initiera ändringar i de materiella regler som gäller för t.ex. beskattningen i vårt land. Viviann Gerdin kan givetvis ta upp en diskussion om skattereglerna med finansministern. Att interpellationen riktas till mig synes bero på att Viviann Gerdin anser att myndigheter och domstolar mer allmänt inte efterlever intentionerna i de lagar som riksdagen har beslutat om. För egen del tror jag inte att det förekommer att myndigheter medvetet tillämpar lagar och förordningar på ett sätt som inte varit avsikten. Jag anser att det myndighets och rättsväsende som vi har i dag och den kompetens som finns hos dem som arbetar där borgar för mycket högt ställda krav på rättssäkerhet. Men det finns å andra sidan inte något som är så bra att det inte kan bli bättre. Inom Regeringskansliet pågår därför ett ständigt arbete med att förändra och förenkla lagar och förordningar. Vidare övervägs också hur myndigheterna och domstolsväsendet skall anpassas för att bättre motsvara de högt ställda krav som de som lever eller verkar i vårt land har rätt att ställa. Utgångspunkten för detta arbete är och måste också vara medborgarnas perspektiv. Inom exempelvis förvaltningsrättens område har flera reformer genomförts för att stärka den enskildes ställning. Jag kan här nämna att tyngdpunkten i den dömande verksamheten lagts i första instans, införandet av tvåpartsprocessen samt att myndigheters beslut i större omfattning än som tidigare gällt kan överklagas till domstol. Som Viviann Gerdin, i egenskap av ledamot i den lagstiftande församlingen, torde vara väl medveten om är det nästintill omöjligt att stifta lagar och förordningar som är så exakta och så fullkomliga att inga tolknings eller tillämpningsproblem uppstår. Det är således ofrånkomligt att tvister, även mellan myndigheter och enskilda, emellanåt aktualiseras. Det är också väl värt att ha i minnet att av alla de beslut som dagligen fattas av våra myndigheter är det endast ett försvinnande litet antal som leder till oenighet eller i förlängningen till rättegång. Domstolarna har att bedöma utredningen i målet och också att tolka tillämpliga lagar. Ytterst är det de högsta rättsliga instanserna, Högsta domstolen och Regeringsrätten, som skall lämna vägledande besked om hur lagar och förordningar skall tillämpas och tolkas. Ett sådant förfarande är givetvis förenat med en viss tidsutdräkt som naturligtvis inte är bra men som samtidigt är ofrånkomlig. Det behöver knappast påpekas att det här är en ordning som är i linje med vad som föreskrivs i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Retroaktivt verkande lagstiftning förekommer sällan och på vissa områden inte alls. Lagstiftaren, dvs. riksdagen, har i vissa fall uttryckligen uttalat att ett beslut kan ändras även till nackdel för den enskilde trots att det gått en tid från det att det ursprungliga beslutet meddelades. En annan sak är att de mål som domstolarna prövar naturligen avser redan inträffade händelser. Det åligger i allmänhet parterna att själva lägga fram den utredning som domstolarna sedan har att pröva. Det ankommer emellertid på domstolarna att, som det uttrycks i lagtexten, se till att målen blir så utredda som deras beskaffenhet kräver. Denna princip gäller också hos våra myndigheter. Vidare skall myndigheter och domstolar enligt regeringsformen beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet. För de allmänna förvaltningsdomstolarnas del innebär utredningsskyldigheten i princip att domstolarna skall vägleda parterna om hur deras utredningar i olika avseenden bör kompletteras. Det finns också en omfattande praxis som visar hur långt domstolarnas utredningsskyldighet sträcker sig i olika typer av mål. Jag anser att den rådande ordningen är väl avvägd. Det tillvägagångssätt som Viviann Gerdin efterlyser synes närmast vara att likna vid ett inkvisitoriskt förfarande. Jag tror inte att det är många andra som vill ha en sådan ordning. En enskild som inte når framgång med sin talan i ett mål där domstolen både utrett och beslutat på egen hand torde nog tappa förtroendet för rättsväsendet. Viviann Gerdin frågar vilket ansvar myndigheter har för tjänstemäns misstag och anser att det måste klargöras. Frågan om tjänstemännens ansvar är besvarad i lagstiftningen. Inledningsvis kan jag erinra om tjänstefelsbrottet i brottsbalken och det disciplinära ansvaret i lagen om offentlig anställning. Jag kan också erinra om den tillsynsverksamhet som de centrala förvaltningsmyndigheterna utövar, ytterst den tillsyn som utövas av Riksdagens ombudsmän och Beträffande det ekonomiska ansvaret svarar staten enligt skadeståndslagen bl.a. för sådana skador som orsakas av fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Statens skadeståndsansvar har nyligen utökats till att avse också skador som vållas av att en myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd. Härutöver har staten i vissa fall ett strikt ansvar för skador som uppkommer i statlig verksamhet. Jag kan nämna bestämmelserna om ersättning till den som varit berövad sin frihet exempelvis på grund av misstanke om brott. Här kan jag hänvisa till den rikhaltiga praxis som utvecklats hos bl.a. Justitiekanslern och i domstolarna. Avslutningsvis kan jag konstatera att rättssäkerheten i vårt land ligger på en mycket hög nivå. Därtill kommer att lagstiftningen redan i dag faktiskt innehåller regler i alla de avseenden som Viviann Gerdin synes efterlysa, regler som också tillämpas av de rättsvårdande myndigheterna.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret angående individens rättssäkerhet och vill dessutom göra några kommentarer till det. Jag har valt att redovisa en verklig händelse men utelämnat namn, därför att jag har förståelse för att justitieministern inte kan kommentera enskilda mål. Jag efterlyser därför ett mer principiellt ställningstagande. Men det har varit praktiskt att använda fallet som ett exempel på hur människor kan bli drabbade när myndigheterna inte är överens. För mig är det här inte heller enbart en skattefråga. Den frågan finns naturligtvis med, eftersom händelsen kan leda till att personen kommer att förlora allt han äger. Det rör sig om en eftertaxering på en halv miljon. För mig handlar det även om rättssäkerhet eller inte och om konsekvenserna av att myndigheter inte är överens om regeringens myndighetsföreskrifter. Det blir så att säga en kamp mellan David och Goliat. I det här fallet gäller det moms eller inte moms. Om man läser Riksskatteverkets anvisningar i momsbroschyren verkar det hela vara mycket enkelt. Men det har visat sig bli mycket komplicerat, för Riksskatteverkets anvisningar tas tydligen inte på allvar, åtminstone inte i det här fallet. Här har det inte förekommit några olagligheter från den privata sidan, utan myndighet nr 2 gör efter många år en annan bedömning än myndighet nr 1 har gjort och utkräver moms retroaktivt för åtta år. Jag undrar hur många som skulle finna sig i en eftertaxering under så lång tid, efter att ha följt anvisningar. Dessutom har personen aldrig fått in de pengar som skattemyndigheten kräver in. Av detta kan man dra slutsatsen att myndigheternas beslut inte skulle vara tillförlitliga samt att regeringen har ett ansvar att förtydliga sig. Jag kan erkänna och förstå att gränsdragningar kan vara svåra i vissa fall. Men i det här fallet är det för mig och även för andra solklart. Här råder det meningsskiljaktigheter mellan myndigheterna, och det skall inte drabba tredje man. Trots att människor är laglydiga och följer myndigheternas anvisningar kan de utsättas för retroaktiv lagstiftning här i Sverige. Jag tycker att det är mycket allvarligt. Jag anser också att regeringen har ett stort ansvar och möjligheter att rätta till de fel som har begåtts. I svaret till mig anges att jag skulle anse att myndigheterna inte efterlever intentioner i de lagar som riksdagen har beslutat och att myndigheterna skulle tillämpa lagar och förordningar på ett sådant sätt som inte varit avsikten. Men så enkelt är det inte. Det kan faktiskt vara så att anvisningarna och budskapen har varit för många och för spretiga, vad vet jag. Jag har i stället funderingar på om regeringen har varit otydlig. Det är ju regeringen som utfärdar och kungör lagar. Även när det gäller förordningar och myndighetsföreskrifter är det regeringens ansvarsområde. I svaret kan jag ana att justitieministern till viss del kan hålla med mig. Detta med hänsyn till att Regeringskansliet ständigt arbetar med förbättringar och även är medvetet om att fel förekommer. Vidare överväger också justitieministern hur myndigheter och domstolsväsende bättre skall anpassas till de höga krav som vi har rätt att ställa, och det tycker jag hedrar er. Justitieministern säger att det också måste vara ur medborgarperspektiv. Det är för mig mycket väsentligt och ett absolut krav att vi har medborgarperspektivet med. Enligt justitieministern skulle det vara nästintill omöjligt att stifta lagar och förordningar som är fullkomliga och utan tolkningsproblem. Till viss del kan jag också förstå det.

Fru talman! Tom Heyman har frågat vilka åtgärder som jag avser att vidta för att problem inte skall uppstå för gränstrafiken som passerar via våra hamnar vid Sveriges operativa anslutning till Schengensamarbetet. Tom Heyman är orolig för att Sveriges operativa anslutning till Schengensamarbetet skall leda till väsentligt krångligare och mer omfattande inrese och kontrollbestämmelser för sjöfarten. Hans oro gäller för såväl den yrkesmässiga sjöfarten som för fritidsbåtarna. Något fog för en ökad kontroll för dessa båda kategorier av trafik kan Tom Heyman inte se, utan påpekar tvärtom att risken för att okontrollerad invandring och andra oönskade inresor sker med hjälp av sjötrafiken är liten. Enligt de bestämmelser som gäller i dag får inresa till Sverige från ett annat nordiskt land endast äga rum antingen via en passkontrollort eller via ett särskilt gränsövergångsställe. Vilka orter som är gränsövergångsställen bestäms av Rikspolisstyrelsen efter samråd med Generaltullstyrelsen, Statens invandrarverk och länsstyrelsen . Det finns för närvarande Sverige. Detta innebär således att det redan nu finns krav på hur inresa från ett nordiskt land skall gå till. I dag gäller för inresa till Sverige från ett utomnordiskt land att den i princip får göras bara via orter där det finns passkontroll . I utlänningsförordningen finns en uppräkning av de 47 orter som är passkontrollorter. Det finns också ett bemyndigande för Rikspolisstyrelsen att efter samråd med Statens invandrarverk föreskriva att även andra orter skall vara passkontrollorter. Även här finns således bestämmelser som begränsar möjligheterna att resa in i Sverige på vilket ställe som helst. Vår strävan är att förfarandet med personkontroll för sjöfarten skall bli enklare. Jag återkommer till hur det skall ske. Dagens regelverk innebär alltså att alla som reser in till Sverige hänvisas till vissa bestämda orter, vare sig de kommer sjövägen eller landvägen. Det är således inte fritt fram för vare sig nöjesbåtar eller yrkesmässig sjötrafik från utlandet att fritt ta sig in i Sverige, utan de skall göra det via särskilda orter. Den som i dag seglar från Gilleleje i Danmark till Hallands Väderö eller från Skagen till Vinga gör sig redan i dag skyldig till en överträdelse av gällande regler, eftersom ingen av dessa orter i Sverige är gränskontrollsövergångsställen. Däremot är Marstrand gränskontrollort. Både själva konventionen och tillämpningsföreskrifterna medger dock vissa undantag från den huvudregeln. T.ex. undantas reguljär färjetrafik och vissa fiskefartyg. Även en stor del av fritidsbåttrafiken undantas från kontroll. Jag återgår nu till Tom Heymans fråga. Vad skall jag då göra för att onödigt krångel inte skall uppstå? Rikspolisstyrelsen, Generaltullstyrelsen och Kustbevakningen håller nu på att utarbeta ett system för hur denna kontroll i praktiken skall utformas vid de nordiska kusterna och skärgårdarna och de gör det i samråd med de övriga nordiska länderna. En självklar utgångspunkt för detta är en ordentlig och gemensamt utförd analys av de eventuella hot i form av risk för okontrollerad invandring och andra oönskade inresor som sjöfarten för med sig i de nordiska länderna. Vilken gräns och personkontroll som sjöfarten hit i praktiken skall underkastas måste bestämmas utifrån en sådan analys. Givetvis skall trafiken över havet inte onödigtvis försvåras. Våra förhandlingar inför ett svenskt fullständigt deltagande med öppna gränser i Schengensamarbetet syftar till att göra personkontrollen så enkel som möjlig och få en tillämpning av Schengenkonventionen som passar de nordiska förhållandena. Sammanfattningsvis delar jag Tom Heymans uppfattning att det knappast verkar finnas något påtagligt behov av att öka gräns och personkontrollen i sjötrafiken mellan Schengenländerna. Myndigheterna i de nordiska länderna arbetar också utifrån det antagandet när de skall anpassa de nordiska reglerna efter

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på interpellationen. Det är ett mycket bra och klargörande svar. Inledningsvis gav justitieministern en redogörelse för befintliga regler i dag. Jag avslöjar ingen större hemlighet när jag säger att ingen egentligen tillämpar reglerna i dag. Det finns dessbättre ingen myndighet som anstränger sig för att tillämpa dem. Jag kan själv tillstå att jag har brutit mot dessa regler ett antal gånger när jag har seglat i Danmark. Jag noterar med tillfredsställelse att det är justitieministerns strävan att för framtiden förenkla regelverket. Utgångspunkten för bestämmelserna skall vara behovet i en framtida hotbild. Arbetsgruppen som ser över denna fråga har hittills inte haft den utgångspunkten. I stället har man arbetat för att åstadkomma en bokstavstrogen tolkning av Schengenreglernas tillämpningsbestämmelser. Det går inte att tolka idéerna på något annat sätt, t.ex. att allt genomgående tonnage till Vänern skall tvingas till kaj i Göteborg för person och passkontroll. Det är ett förfarande som slopades för flera år sedan. Ministern säger mycket glädjande att trafiken inte skall försvåras. Jag tackar också för att det är departementets uppfattning. Idén om att införa ett stort radiokontrollsystem i Öresund är inte ägnat att förenkla trafiken. Ett sådant system blir än mer bisarrt om det skall ske en radiokontroll av alla fritidsbåtar. Många rör sig inom synhåll för Öresundsbron, där både tåg och bilar skall passera helt fritt. Fru talman! Det gläder mig att justitieministern delar min uppfattning att det fysiska kontrollbehovet i dessa relationer är ganska ringa. Jag hoppas att svaret som ministern har givit får avtryck i det framtida arbetet i arbetsgruppen och i den proposition som skall läggas fram. Då kanske reglerna blir bättre än vad de är i dag.

Fru talman! Gunnel Wallin har frågat vilka åtgärder som jag avser att vidta för att garantera polisens närvaro i hela landet och ett väl fungerande åklagarväsende. Gunnel Wallin har också frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att de nuvarande tingsrätterna får finnas kvar. Gunnel Wallin uttrycker i sin fråga oro över att polisens resurser inte är tillräckliga på många mindre orter i Sverige. Gunnel Wallin nämner att många polisstationer tvingas hålla stängt på kvällar och helger, vilket hon befarar leder till en minskad polisiär närvaro med förlängda utryckningstider som följd. Rättsväsendet har under en följd av år varit föremål för ett omfattande reformarbete, vars syfte har varit att tillförsäkra medborgarna hög kompetens och hög rättssäkerhet vid rättsväsendets samtliga myndigheter. Reformarbetet har också varit inriktat på att effektivisera de olika verksamhetsgrenarna, vilket har gjort rationaliseringar nödvändiga. Medborgarnas förtroende för polisväsendet och den trygghet de upplever grundar sig till stora delar på att polisen kommer då den tillkallats. Grundläggande för en väl fungerande polisiär verksamhet, som bl.a. medger snabba ingripanden, är att dess resurser används på ett ändamålsenligt sätt. Tack vare att polisen i allt högre utsträckning arbetar problemorienterat, på tider då den verkligen behövs och med hjälp av ny och avancerad teknik, har vi fått en poliskår som är mer flexibel, bättre dimensionerad och mer lättrörlig än tidigare, något som i sin tur är ägnat att förkorta utryckningstiderna. En kvälls eller helgöppen polisstation är i sig ingen garanti för snabba polisiära ingripanden. Snarare är det så, att den senaste tidens utveckling mot fler poliser i yttre tjänst borde ha en större reell inverkan på tryggheten än bemannade polisstationer. Jag vet att det i vissa delar av landet kan vara svårt för polisen att helt tillgodose de krav som allmänheten ställer. Det gäller särskilt i glesbygden på grund av de stora geografiska avstånden. Så har det alltid varit. För att öka tryggheten i glesbygden och i landet i övrigt har emellertid regeringen uppdragit åt Rikspolisstyrelsen att beskriva förutsättningarna för att ta andra myndigheter eller icke polisutbildade personer i anspråk för vissa polisiära uppgifter. Enligt regeringens direktiv för uppdraget kan Rikspolisstyrelsens redovisning också omfatta förslag om andra åtgärder som kan vidtas för att komplettera polisens verksamhet med att övervaka allmän ordning och säkerhet. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni i år. Utifrån vad Rikspolisstyrelsen redovisar kommer jag att överväga åtgärder på området. Gunnel Wallin anser att en översyn bör göras i syfte att utreda hur åklagarnas arbete kan effektiviseras och ges förutsättningar att fungera i hela landet. Inom åklagarväsendet initierades under 1996 den s.k. åklagarreformen, vars syfte var att säkerställa medborgarnas krav på hög kompetens och rättssäkerhet. Reformen har givit oss ett väl fungerande åklagarväsende med en väsentligt förbättrad resursanvändning. Åklagarmyndigheterna är i dag färre, flexiblare och mindre sårbara än tidigare. Den renodlat brottsbeivrande verksamheten har koncentrerats till landets åklagarkamrar, belägna längst ut i organisationen, närmast den lokala polisen. Jag är glad att kunna konstatera att åklagarväsendet har återtagit sin arbetskapacitet efter den tillfälliga nedgången i samband med åklagarreformen. För att ytterligare höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten pågår en vidareutveckling av samverkan mellan polis och åklagare. När det gäller IT användningen pågår flera intressanta projekt för att öka effektiviteten, t.ex. ett projekt som avser elektronisk överföring av data mellan åklagare och polis. Det är viktigt att möjligheterna till s.k. avståndskommunikation hela tiden förbättras, bl.a. för att reducera antalet tidsödande resor. Mot bakgrund av den pågående moderniseringen av åklagarväsendet finner jag i dag inte några skäl för att initiera en särskild översyn av verksamheten. Gunnel Wallin anser att det är av största betydelse att det nuvarande antalet tingsrätter kan behållas, eftersom kunskap om personer och områdeskännedom är viktiga delar i domstolarnas arbete. Hon framhåller att samverkan mellan olika myndigheter utan långa transporter är av stor betydelse för alla delar av vårt land. För domare och nämndemän är en generell kännedom om samhället och medborgarnas villkor av stort värde. När det däremot gäller mer ingående kunskaper om förhållanden sidoordnade själva föremålet för processen, får de i princip inte ha någon betydelse i den dömande verksamheten. När det gäller frågan om var och i vilken omfattning organisationsförändringar inom domstolsväsendet kan bli aktuella är det något som jag i dag inte kan svara på. Utfallet av de olika försöksverksamheter som för närvarande bedrivs vid några av landets domstolar, och som personalen aktivt deltar i, kommer nämligen till stora delar att vara styrande för vilka åtgärder som skall vidtas. Naturligtvis kommer särskild vikt att läggas vid medborgarnas krav på god service och deras behov i övrigt. Jag håller med Gunnel Wallin om att en väl fungerande samverkan mellan rättsväsendets myndigheter är något som är eftersträvansvärt och värdefullt, inte bara för att undvika långa och tidsödande transporter, utan av flera skäl. Genom en nära myndighetssamverkan skapas förutsättningar för ett optimalt utnyttjande av rättsväsendets samlade resurser. Jag avser att under våren tillsätta en beredning med uppgift att ta fram underlag för regeringens fortsatta arbete för ett modernt och väl sammanhållet rättsväsende av hög klass.
Fru talman! Först vill jag tacka justitieministern för svaret. Jag vill börja med att göra kommentarer när det gäller polisen. Det sägs i svaret att för reformarbetet är målet att tillförsäkra medborgarna hög kompetens och hög rättssäkerhet vid rättsväsendets samtliga myndigheter samt effektivisering och att resurserna används på ett ändamålsenligt sätt. Då ställer jag mig frågan: Hur ser det ut i verkligheten, t.ex. på den skånska landsbygden eller uppe i Norrlands inland? I en ort på den skånska landsbygden är 5 av 15 polistjänster obemannade. Det innebär att de övriga 10 får arbeta övertid. Medelåldern är 50 år. Frågan är: Hur länge orkar dessa poliser jobba med så mycket övertid? Det är inte säkert att det kommer någon och löser av vid utryckning. Närpolisverksamheten har diskuterats, och den är nog bra, men det måste finnas tillräckligt med personal för att det skall fungera. I dag ringer medborgarna bara en gång till polisen. Antingen är det ingen som svarar, eller också hamnar man i en sluss och slussas runt. Om någon svarar är det ändå ofta så att polisen inte kommer ut, då man har en annan prioritering. Det gör att förtroendet för polisen naggas hårt i kanten. Personalsituationen betyder att det inte blir hög kompetens och hög rättssäkerhet när det inte finns personal. De civilanställda som har blivit uppsagda tidigare saknas verkligen i arbetet i dag. I svaret sägs att det är utvecklingen mot fler poliser i yttre tjänst som har större reell inverkan på tryggheten än bemannade stationer. Samtidigt säger ministern i nästa stycke att det särskilt i glesbygden kan vara svårt att tillgodose de krav som allmänheten ställer. Tryggheten består rimligen av två delar: att man vet att brott klaras upp och att det finns en polisiär närvaro. Om det första kravet innebär att man måste ha rimliga resurser också i inre tjänst, innebär det andra att otillräcklig närvaro i glesbygden bidrar till ökad otrygghet. Vi vet också att våldsbrotten har ökat med ca 40 % under en tioårsperiod, och det skapar oro. Det är viktigt för medborgarna att kunna känna trygghet och att veta att det finns en polis som man kan nå. Regeringens direktiv till Rikspolisstyrelsen att ta andra myndigheter eller icke-polisutbildade personer i anspråk för vissa polisiära uppgifter är ett led i att man ser att det inte räcker till och att man måste göra någonting. Men det får mig att tänka på alla de civilanställda som har sagts upp inom polisen. Hur hushållar vi egentligen med resurserna? Dessa personer hade ju en stor kompetens, god personkännedom och geografikännedom, vilket var otroligt värdefullt. Detta slängdes ut med badvattnet, kan man säga, när de sades upp. Är det meningen att brandmän och ordningsvakter skall ta på sig polisens yrkesroll? Hur blir det då med rättssäkerheten? När det gäller servicen på landsbygden och mindre orter vill jag bara säga att det bekymrar mig som centerpartist att Tingsrätten i Åmål har lagts ned. Tingsrätter och deras kompetens behövs för att ge en god service i hela landet.
Fru talman! Jag har för avsikt att delta i den här interpellationsdebatten med anledning av att Gunnel Wallin har ställt tre viktiga frågor.

Under våren 1998 uttalade justitieministern klart och tydligt: Nu får det vara nog med att lägga kraft på nedläggning av tingsrätterna. Det var utifrån den tidigare utredning som hade pågått. Men det var i början av valåret. Strax efter valet i höstas var regeringen i full gång och nedläggningsarbetet också. Det innebar, precis som Gunnel Wallin sade, att Tingsrätten i Åmål lades ned. Vilken eller vilka tingsrätter står på tur härnäst som regeringen har för avsikt att lägga ned? Borde man inte, justitieministern, i stället tänka så här: Hur skall vi göra för att klara att de små tingsrätterna får bibehållas? Hur skall vi göra för att människor skall ha nära till sina tingsrätter, i stället för att lägga ned dem? Nu finns det ett förslag som gör det omöjligt för vissa tingsrätter att överleva, och det är avsikten att överföra inskrivningsmyndigheten, kanske till lantmäteriet. Det blir dödsstöten för de mindre tingsrätterna. Därför är min fråga till justitieministern: Kan vi inte vända på det här och försöka behålla de små tingsrätterna, och inte göra så att de läggs ned och det blir sämre service till medborgarna?
Fru talman! Jag har i grunden och i huvudsak inga invändningar mot vad Gunnel Wallin säger, vare sig beskrivningen av hur det kan se ut i verkligheten, vilka bedömningar man bör göra eller inriktningen av åtgärder, även om Gunnel Wallin inte sade särskilt mycket om det. Det är helt klart att vi behöver se över resursanvändningen. Gunnel Wallin ställde frågan hur vi hushållar med våra resurser. Det var den grundläggande fråga som jag ställde mig när jag tog över ansvaret för polisen 1994. Jag fick ett ganska tydligt och omfattande svar från Riksrevisionsverket, som fick uppdraget att ta reda på hur vi hushållar med våra polisiära resurser. Riksrevisionsverkets rapport var ingen glad läsning. Det var helt klart så att vi inte använder våra resurser på det bästa sättet. Det har lett till det stora reformarbete som pågår inom polisen. Det har också lett till att regeringen och därefter riksdagen har ställt sig bakom att polisen behöver få ytterligare resurser för att kunna utveckla sin verksamhet. Det var inte bra att civilanställda blev avskedade i den utsträckning som skedde på sina håll. Men polisen hade ett problem när man blev uppmärksammad på att man inte hade kontroll över sin ekonomi. Regering och riksdag ställde krav på att den myndigheten, liksom alla andra, skulle anpassa sig efter de resursramar som man har. I många fall var uppsägningen av de civilanställda motiverad från rationaliseringssynpunkt och skyndade kanske på att man förbättrade sina resurser, utnyttjade tekniken bättre och utnyttjade arbetstiden och förläggningen av den på ett bättre sätt. Men det är ingen tvekan om att det på sina håll också ledde till omfattande problem. Vi säger därför i den budgetproposition som lades förra året att en del av de nya resurserna skall man överväga att använda för att anställa även personal av andra kategorier än polisutbildad personal. I ett avseende har jag en något annan uppfattning än Gunnel Wallin. Det är viktigt för att skapa en större trygghet i vårt samhälle, att människor ser att det finns möjligheter att få hjälp om någonting händer, att man också använder sig av andra yrkeskategorier. Särskilt tror jag att detta är nödvändigt i glesbygden. Det är inget nytt problem när det gäller glesbygden att man har svårigheter att hantera de långa avstånden. Det här kräver lite kreativitet. Det är dessutom inte alls nytt i vårt samhälle, utan de tankebanorna och det sättet att agera har vi sedan mycket lång tid tillbaka, helt enkelt av det naturliga skälet att Sverige är ett stort land men glest befolkat. Jag hoppas att de förslag som så småningom kommer från polismyndigheterna kommer att visa att det finns möjligheter att utnyttja samhällets totala resurser på ett bättre sätt. Detta skall naturligtvis inte på något sätt leda till en sämre rättssäkerhet. Ingen annan än polispersonal har rätt att utnyttja de maktbefogenheter som riksdagen har givit polismännen. Men det finns annat att göra än att utnyttja makt för att öka tryggheten i samhället, och det är det vi skall eftersträva. Maud Ekendahl tar upp frågan om tingsrätternas framtid. Jag anser att Maud Ekendahl ställer fullständigt fel fråga om hon vill agera som en ansvarsfull politiker. Hennes fråga är hur vi skall klara att bibehålla tingsrätterna. Jag tror inte att det är den fråga som medborgarna ställer sig. Medborgarnas fråga är hur vi skall klara att säkerställa en bra rättsskipning i vårt samhälle, där domstolarna fungerar på ett kompetent, hela tiden utvecklat sätt för att möta den mer komplicerade lagstiftning och den mer komplicerade verklighet som vi har att möta, en god service, hög rättssäkerhet och alla de andra krav som medborgarna ställer. Det är frågan som vi politiker är skyldiga att svara på. Det är det arbetet inom domstolsväsendet går ut på för närvarande, med stort engagemang och inlevelse från den personal som arbetar i domstolarna. Det pågår en rad olika försöksverksamheter som skall visa hur man inom domstolarna i samarbete med medborgarna tycker att utvecklingen bör vara av domstolsväsendet.
Fru talman! Jag håller med justitieministern om att det behövs ytterligare resurser till polisen. Det har vi varit överens om. Det är en viktig bas att stå på. Men vi ser också att det saknas personal även om vi har resurser. Det tycker jag är mycket bekymmersamt. Det är därför som man i många kommuner ute i landet är mycket oroad i dag. Jag har hört uttalanden från kommuner på många håll om att man inte går med på detta utan vill ha hand om och ansvara för polisen själv. Man känner sig desperat i den situation som man befinner sig i. Det finns många goda tankar. Teknikanvändningen innebär att man går en bit framåt. Jag tror också att vi får undersöka målen och om man gör rätt saker rent praktiskt. Volymmålen har t.ex. mött kritik. Man måste nå upp till ett visst antal t.ex. blåsningar i månaden, och det känns lite konstigt eftersom det kanske inte är det som är mest befogat och som gagnar allmänheten bäst. Samhällssituationen är förändrad. Det gör också att det krävs fler åtgärder - kanske fler förebyggande åtgärder. Det är jag inte heller främmande för. Jag tror att vi med gemensamma krafter måste ta tag i denna stora trygghetsfråga som är så viktig för hela befolkningen. Man märker att oron ökar om man lyssnar på medborgarna ute i samhället. Jag ser med spänning fram emot resultatet av genomgången av hur man kan använda andra yrkesroller i denna situation. Jag är lite rädd för att det blir konflikter mellan olika yrkesroller. Saker som jag tror att man kan överföra från polisen till andra verksamheter är t.ex. passhanteringen och hanteringen av viltolyckorna. Det är värt att pröva. Man skall inte bara se hotbilder, utan man skall se möjligheter när det gäller hur vi kan använda resurserna på bästa sätt. Men jag vidhåller att oron är väldigt stor ute bland människorna, och vi måste hjälpas åt att göra någonting. Vi har diskuterat intagningen till Polishögskolan. Är den tillräcklig? Det tar tid att få fram färdiga poliser, men vi ser att det finns ett stort glapp i dag. Medelåldern är så hög. Jag hann inte säga så mycket om tings och domstolsväsendet. Jag tycker att det viktigaste är att justitieministern, som hon säger i svaret, kommer att lägga stor vikt vid medborgarnas krav på god service och deras behov i övrigt. Det är just denna försämrade service på landsbygden som jag är oroad över. Jag kommer noga att följa denna fråga.
Fru talman! Först vill jag säga att jag nog är en lika ansvarsfull politiker som justitieministern är. Dessvärre är det regeringen själv som kan fatta beslut om tingsrätternas nedläggningar. Det avgör inte riksdagen. Det finns en riksdagsmajoritet som vill behålla de små tingsrätterna, men regeringen kan göra vad den vill. Det var därför jag ställde dessa frågor. Vilken eller vilka tingsrätter står i tur att läggas ned? Kompetens och säkerhet för medborgarna - det är precis vad de små tingsrätterna kan ge. Man kan ha kompetent personal. Man kan utveckla IT verksamheten, t.ex. Man har alltid god service på små tingsrätter. Ärendena behandlas mycket fortare på små tingsrätter. Uteblivna förhandlingar förekommer inte alls så mycket som i storstäderna. Går vi tillbaks och tittar på hur det var 1994 ser vi att 65 miljoner kronor bara försvann i intet därför att folk inte inställde sig för att bli dömda i tingsrätterna. Vi moderater har många förslag till hur vi kan åtgärda det. Vi kan inte bara låta pengar rinna ut i det svenska samhället på detta vis därför att folk inte kommer till tingsrätterna. Små tingsrätter klarar av det mycket bättre. Det finns personkännedom. Var bor folk? Var gömmer de sig när de skall inställa sig vid tinget? Jag har ytterligare en fråga - på en halv minut, ser jag här - till justitieministern. Jag är fortfarande inne på små tingsrätter. Hur ser justitieministern på länsrätternas roll? Skulle man kunna splittra upp dem, där det går, för att få ut den verksamheten till tingsrätterna? Många gånger är länsrätten väldigt anonym för människor, och de har ändå en del med den att göra.
Fru talman! Gunnel Wallin tar upp frågan om den oro som finns på många håll. Det finns en oro. Det är ingen tvekan om det. Jag tror att det då är viktigt att människor får klart för sig hur den faktiska situationen är. Det är inte alltid så att oron motsvaras av de faktiska förhållandena. Det är viktigt att ha kunskap om hur det faktiska läget är, så att man också kan angripa de reella problemen. Jag tror att det har väldigt stor betydelse att polisens arbete under senare år har inriktats på att bli mer problemorienterat. Man styrs av de problem som faktiskt finns i samhället och medborgarnas behov. Det kan låta som en självklarhet och borde egentligen vara det, men dessvärre har det inte varit det. Men nu tror jag att jag kan säga att polisens arbete i allt större utsträckning styrs av vilka problemen är och en vilja att utveckla metoder för att angripa de problemen. En annan viktig sak som präglar polisarbetet numera är att man i större utsträckning också frågar sig vilka effekterna och resultatet av de insatser man gör faktiskt är, så att man kan anpassa och hela tiden förbättra sina åtgärder. Jag tror att det är sådant som kommer att leda till att människor upplever att vi faktiskt har en bättre förmåga än vi hittills har haft att skapa trygghet i samhället och inte minst få ned brottsligheten. Jag tror att det är rätt att som Gunnel Wallin gör fråga sig om det inte finns arbetsuppgifter som polisen har i dag som likaväl skulle kunna göras av andra. Ett sådant renodlingsarbete och renodlingstänkande pågår inom polisen. När det gäller tillgången till personal - särskilt polisutbildad personal - tror jag att det är väldigt viktigt att ha en långsiktig planering av vilken bemanning man vill ha, inte minst av hänsyn till att man måste se till att man har en jämnare åldersfördelning. Att man inte har haft denna långsiktiga planering är en brist som har funnits i tidigare politisk planering, anser jag. Nu har Rikspolisstyrelsen ett uppdrag att ta fram ett underlag för att de politiska instanserna skall kunna ta ställning till en sådan planering. Maud Ekendahl återkommer till tingsrätterna och frågar varför vi inte delar upp länsrätterna. Återigen ställer jag mig frågan: Finns det någon medborgare som har krävt att länsrätterna skall organiseras på något annat sätt än i dag? Vi har en länsrätt i varje län. Länsrätten har allt större betydelse för enskilda medborgare och för det lokala näringslivet. Det är länsrätterna som i allt större utsträckning garanterar mål och ärenden som har stor betydelse för medborgarna. Jag har inte upplevt att det finns kritik från medborgarna mot länsrätternas sätt att arbeta. Något krav på att göra länsrätterna mindre och sprida dem i större utsträckning över landet har jag inte upplevt att det finns. Vi granskar givetvis också hur länsrätterna fungerar. I de försöksverksamheter som pågår över landet handlar det bl.a. om att de två olika domstolsorganisationer vi har skall lära av varandra och finna sätt att samarbeta, utnyttja sina resurser, ge personalen möjligheter att utveckla sin kompetens i högre utsträckning än i dag och utjämna obalanser och sårbarheter som kan finnas. Det är vad försöksverksamheten går ut på. Jag kan bara beklaga att moderaterna, som faktiskt var de som tog initiativ till att se över domstolsorganisationen, totalt har tappat intresset för utvecklingen av våra domstolar.
Fru talman! Jag vill fortsätta diskussionen ett tag till och ta vara på alla tillfällen. Jag håller med om att det behövs kunskap. Men om man kommer ut i verkligheten och säger att kunskap behövs, står poliserna där och vet inte om de får avlösning eller inte. De orkar inte med mer övertid. De har ett starkt tryck från medborgarna. Människor säger: Varför svarar ni inte på telefonen? Varför kommer ni inte ut när någonting händer? För den enskilde är en händelse otroligt stor. När sedan polisen prioriterar och sätter den i sitt sammanhang kanske den har en lägre prioritet. Men det är jättesvårt att informera och föra ut den kunskapen. För den enskilde just i det ögonblicket är situationen fruktansvärd när man har blivit utsatt för ett intrång på något sätt. Sedan tror jag också som justitieministern framhöll i svaret att det behövs ett stort samarbete mellan olika organ som arbetar med rättssäkerhet. Man kan även samarbeta på andra plan i samhället. Det tror jag har en stor betydelse i effektiviteten i samhällsarbetet. Den långsiktiga planeringen när det gäller polisutbildningen tycker jag är glädjande. Tack så mycket för svaret.

Fru talman! Ragnwi Marcelind har frågat mig vad jag avser att göra för att garantera det enskilda brottsoffrets rätt till effektiv och snabb handläggning av brott, förbättra det statliga stödet till brottsoffren samt inom polisen öka kunskapen om och förståelsen för brottsoffrens situation. Jag delar helt och hållet Ragnwi Marcelinds uppfattning att brottsoffrens situation måste uppmärksammas. Att stärka brottsoffrens ställning är också en högt prioriterad fråga för regeringen. Det finns för närvarande ett brett upplagt arbete och ett spektrum av åtgärder med det syftet. Det är bl.a. fråga om dels en rad lagstiftningsåtgärder och en mängd insatser på myndighetsnivå, dels att stödja och utveckla samarbetsformerna med de ideella organisationerna. Det finns inte utrymme att här redogöra för allt. Jag begränsar mig därför huvudsakligen till de angivna frågorna. Inledningsvis vill jag påminna om Brottsofferutredningens betänkande Brottsoffer - Vad har gjorts? Vad bör göras? . Betänkandet ger en samlad redovisning av de lagstiftningsåtgärder och andra insatser till stöd för brottsoffren som genomförts sedan slutet av 80-talet. I betänkandet lämnas förslag om bl.a. bättre stöd till målsägande under rättegången, bättre bemötande av brottsoffer hos polis, åklagare och domstolar samt ökat ekonomiskt stöd till de ideella brottsofferorganisationerna. Betänkandet har remissbehandlats, och mottagandet har på det hela taget varit mycket positivt. Den fortsatta beredningen pågår nu i Regeringskansliet. Avsikten är att en proposition skall kunna lämnas till riksdagen under hösten. Behandlingen av Brottsofferutredningens betänkande ger tillfälle till såväl överväganden om de principiella utgångspunkterna för samhällets åtgärder för brottsoffer som samlade insatser på området. Detta rimmar väl med behovet av en helhetssyn på brottsofferarbetet. Ragnwi Marcelind tar mot bakgrund av Brottsoffermyndighetens handläggning av brottsskadeärenden enligt brottsskadelagen upp frågan om det enskilda brottsoffrets rätt till effektiv och snabb handläggning av brott. När det gäller Brottsoffermyndighetens handläggning av ärenden om brottsskadeersättning vill jag framhålla att myndigheten, som inrättades 1994, har visat mycket goda resultat. Som regeringen har framhållit i budgetpropositionen för innevarande år bör dock myndighetens ansträngningar för att förkorta handläggningstiderna fortsätta. propositionen föreslås bl.a. en ny bestämmelse om ansökningstid och preskription. Den nya bestämmelsen kommer både att underlätta hanteringen vid myndigheten och ge brottsoffren längre tid att söka brottsskadeersättning. Den syftar alltså bl.a. till att effektivisera handläggningen vid myndigheten. För att nå uppsatta mål och utveckla verksamheten har vidare myndighetens anslag fr.o.m. i år i enlighet med regeringens förslag ökat med 3 miljoner kronor till ca 12,5 miljoner kronor. När det gäller effektiviteten vid handläggning av brott inom rättsväsendet i stort vill jag hänvisa till det svar jag nyss gav på Gunnel Wallins interpellation om rättsväsendet. Jag nämnde i det sammanhanget att regeringen avser att tillsätta en beredning för moderniseringen av rättsväsendet. Beredningen avses sammanfattningsvis få i uppdrag att främja helhetssyn, effektivitet och kvalitet i rättsväsendets verksamheter. Det handlar bl.a. om att bidra till att ärendenas handläggningstider blir kortare samt att informationen till den enskilde om vad som händer under ärendets gång blir bättre. Moderniseringsarbetet syftar alltså inte minst till att tillgodose varje medborgares och varje brottsoffers berättigade intresse av en snabb och effektiv handläggning av brott. Regeringen har vidare nyligen i en lagrådsremiss lämnat ett lagförslag om försöksverksamhet med videokonferens vid handläggning av mål och ärenden i de allmänna domstolarna. Syftet med försöksverksamheten är att ge domstolarna redskap som möjliggör en mer flexibel handläggning av mål och ärenden och att erbjuda medborgarna ökad tillgänglighet till domstolarna. Ragnwi Marcelinds fråga om förbättringar av det statliga stödet till brottsoffren ger anledning att nämna Brottsofferfonden. Från fonden delas varje år medel ut till forskning, utbildning, information samt till annan utvecklingsverksamhet på brottsofferområdet. Projekt inriktade mot våld mot kvinnor har prioriterats. En viktig insats för att förbättra och utveckla stödet till de ideella organisationernas arbete på brottsofferområdet är de försöksverksamheter med stöd till brottsoffer som regeringen beslutade om i september i fjol och som nu påbörjats. Brottsofferjourernas riksförbund och Brottsoffermyndigheten har i var sitt projekt anställt en länsassistent respektive en samordnare. Länsassistenten skall inom ramen för brottsofferjourernas operativa verksamhet dels verka för att brottsoffren ges förbättrat stöd, dels öka tillgängligheten till jourerna för brottsoffren i Sörmlands och Östergötlands län. Samordnaren, som är placerad i Örebro, skall där och på ytterligare ett antal orter bl.a. inventera det brottsofferarbete som finns samt ta initiativ till nya projekt och nätverk mellan ideell och offentlig verksamhet. Regeringen kommer att följa verksamheterna noga för att sedan ta ställning till vilka lösningar som bör väljas för att stödja och utveckla brottsofferarbetet framöver. För att vidga utrymmet för bidrag ur Brottsofferfonden till de ideella organisationerna kan fonden behöva förstärkas. Brottsofferutredningen har på denna punkt lämnat ett förslag om höjning av brottsofferavgiften med detta syfte. Regeringen överväger för närvarande förslaget. Brottsofferutredningens betänkande omfattar också insatser för att inom polisen öka kunskapen om och förståelsen för brottsoffrens situation, bl.a. när det gäller grundutbildning och fortbildning. Jag vill som svar på Rangwi Marcelinds fråga på denna punkt också framhålla att brottsofferfrågorna redan i dag i Polishögskolans grundutbildning behandlas bättre än tidigare. De är en integrerad del av utbildningen. Eleverna får ta del av aktuell forskning. Frågor om våld mot kvinnor lyfts fram på ett tydligt sätt. I utbildningen ingår också ett block som gäller familjevåld. Frågorna tas upp såväl från ett psykologiskt som ett juridiskt perspektiv. Rikspolisstyrelsen skall vidare enligt regeringens myndighetsgemensamma uppdrag om våld mot kvinnor, som beslutades i december 1997, inventera vilka särskilda insatser som görs vid polismyndigheterna i fråga om våld mot kvinnor. Inventeringen genomförs för närvarande vid landets samtliga polismyndigheter. Samtidigt inventeras polisens brottsofferarbete i övrigt. Genom arbetet sprids kunskaper, erfarenheter och goda exempel på brottsofferområdet till alla polismyndigheter. En första redovisning av uppdraget skall lämnas den 1 juli i år. Redovisningen kommer att ge ytterligare underlag för det pågående arbetet på brottsofferområdet.
Fru talman! Jag vill tacka justitieminister Laila Freivalds för svaret på min interpellation, och särskilt för skrivningen där ministern säger att hon helt och hållet delar min uppfattning om att brottsoffrens situation måste uppmärksammas. Det som är viktigt inför framtiden är att se till att detta sker och att alla löften uppfylls. På min första fråga som handlar om vikten av en snabb och effektiv handläggning av brott svarar ministern att Brottsoffermyndighetens hantering av ärenden har gett goda resultat. Detta uttryck, goda resultat, kan ju låta väldigt bra, men allt beror ju egentligen på vilket utgångsläge man har. Det handlar fortfarande om långa väntetider. I regeringens proposition 1998/99:1 under utgiftsområde 4 på s. 44 säger regeringen att utredningsarbetet har fortsatt att uppvisa en negativ utvecklingen under 1997. Vidare säger man att balansutvecklingen 1998 visserligen är positiv totalt sett, men för vissa brottstyper har balanserna ökat. Man säger också att det är av största vikt att polisen vidtar kraftfulla åtgärder för att bryta utredningsverksamhetens negativa utveckling. För detta krävs resurser. Det är ju särskilt viktigt då det gäller handläggning av ärenden som gäller sexuella övergrepp på barn. När det gäller fråga nummer två om förbättring av det statliga stödet hänvisar ministern bl.a. till en rad projekt som är på gång i hela landet. Jag håller med justitieministern om att det är mycket viktigt att ta till vara de ideella organisationernas verksamhet och att samordnaren i Örebro kan ta initiativ till nätverk mellan organisationer på olika orter. Men när man studerar vart pengarna från Brottsofferfonden har gått blir jag lite fundersam. Till brottsofferjourernas löpande verksamhet gav miljoner kronor som delades ut 1998 avsåg bidrag till ideella organisationer. Jag tycker att det är mycket viktigt med forskningsprojekt osv., men samtidigt kan jag se en snedfördelning när det gäller fördelningen till verksamheter som har den direkta kontakten med brottsoffren. Kan ministern svara mig på hur vi skall få jämvikt i den fördelningen av pengarna? Min tredje fråga besvarar ministern med att brottsofferfrågorna redan i dag är en integrerad del av polisutbildningen. Det är självklart bra, men faktum är att det är en bråkdel av alla poliser som just nu ingår i utbildning. Det är främst de som nyutbildas. Då det gäller fortbildning av redan utbildade poliser är detta ännu inte en högt prioriterad fråga. Här kommer vi tillbaka till resursbristen. Här är det nödvändigt med en medveten satsning på att alla som finns i tjänst i dag skall få en god information om hur möten med brottsoffer skall gå till. Det räcker alltså inte med allmänna ordalag om att sprida kunskap, erfarenheter och goda exempel till polismyndigheterna. Det krävs insatser. Sättet att möta och stödja människor som utsatts för brott måste utvecklas. Fru talman! Justitieministern hänvisar till en inventering som görs runt om i landet som skall visa hur brottsofferarbetet ser ut. Det välkomnar vi kristdemokrater. Vi hoppas att inventeringen inte stannar som en skrivbordsprodukt utan att den verkligen leder till åtgärder.
Fru talman! Jag tror att Ragnwi Marcelind sammanblandar två saker som ofta diskuteras parallellt. Det är dels Brottsoffermyndighetens handläggning av brottsskadeärenden, dels brottsutredningar som utförs av polis och åklagarmyndigheter. Det som jag talade om i mitt interpellationssvar gäller Brottsoffermyndighetens hantering av skadeärenden som har utvecklats mycket positivt. En annan diskussion gäller brottsutredningar. Vi bör kanske inte sammanblanda dessa två saker. Stödet till de ideella organisationerna är en av de frågor som Brottsofferutredningen har tagit upp. Det finns förslag som bereds i det sammanhanget. Samma sak gäller polisutbildningen. Även om en del åtgärder redan har vidtagits för att höja insatserna när det gäller kunskap om brottsoffer, inte minst på kvinnoområdet, finns det ytterligare förslag från Över huvud taget tycker jag ändå att man måste se till att det har gjorts mycket stora framsteg under de tio senaste åren. Men Brottsofferutredningens inventering och analys av det som har gjorts och vad som ytterligare behöver göras visar att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Det arbetet pågår, Ragnwi Marcelind. Mot bakgrund av det engagemang som så många har visat i den här frågan tycker jag inte att det finns någon anledning att tro att vi talar om skrivbordsprodukter. Verkligheten under de senaste tio åren visar väl tvärtom på att idé, ibland t.o.m. förvånande fort, har omsatts till verklig handling på detta område. Jag avser att säkerställa att det är den utvecklingen vi också kommer att ha framöver.
Fru talman! Jag tror att vi är rörande överens om att det är viktigt att se till att det finns resurser för att ta itu med den situation som brottsoffren faktiskt hamnar i. Jag tror att justitieministern, precis som jag, får en rad samtal, brev och mejl från människor som har drabbats på ett eller annat sätt. Där kan man tydligt se att man inte följer de beslut som har fattats när det gäller information under utredningstiden samt när det gäller skadeersättning och det stöd som man behöver under den tid som hela den här processen pågår. Vi vet ju att man hamnar i olika faser under det att man försöker bearbeta det man har genomgått. När det gäller resurser menar jag att det är viktigt att vi är med och påverkar så att fondutdelningen sker till verksamheter som ligger nära och i direktkontakt med dem som drabbats. Precis som jag sade, tycker jag att det är viktigt att man avsätter medel till forskning osv. Men när man tittar på fördelningen kan man lätt se att det är mindre belopp som går till de verksamheter som ligger mycket nära dem som har drabbats. Det är mycket möjligt att justitieministern har rätt i att jag blandar ihop olika uppgifter när det gäller frågan om hur ärendena utreds. Men i det avseendet kan jag ändå konstatera att det uppenbarligen är så att vi ligger oerhört mycket efter enligt budgetpropositionen som kom i höstas. Det krävs mer resurser för att kunna utreda de här brotten så snabbt som man lovar, nämligen att 70 % av utredningarna skall ske inom en tremånadersperiod.

Fru talman! Roy Hansson har frågat mig om jag avser att vid kommande ministerrådsmöte i EU och på annat sätt agera för att säkerställa fortsatt och om möjligt ökad odling av frö och oljeväxter i Sverige till den andel som motsvarar Sveriges kvot inom EU. EU-medlemskapet har inneburit en betydande minskning av den svenska oljeväxtodlingen. Samtidigt har odlingen av spannmål, ärter och oljelin ökat. Oljeväxtodlingen har under senare år uppgått till ca 60 000 hektar, vilket innebär att ungefär hälften av den tillgängliga basarealen utnyttjats. Basarealen har också beräknats med utgångspunkt från arealerna före medlemskapet då lönsamhetsrelationen var mer fördelaktig för oljeväxter. Kommissionens förslag i Agenda 2000 innebär samma arealbidrag för såväl spannmål som för oljeväxter. De beredskapsskäl som vi tidigare hade i svensk jordbrukspolitik för att upprätthålla en oljeväxtproduktion som ungefär motsvarade den inhemska konsumtionen av oljor och fetter är inte längre giltiga. Den svenska principiella inställningen är att marknadskrafterna i största möjliga utsträckning skall styra odlingens inriktning. Vi har därför förordat ett system där stödet per hektar är lika stort för de grödor som ingår i systemet. Marknaden skulle således styra odlingens inriktning och inte administrativa beslut i form av reglerade priser, stöd och odlingsbegränsningar. Vi arbetar också för att få bort de administrativa odlingsbegränsningar som finns i nuvarande CAP. Detta skulle möjliggöra att de fördelar som finns i en gemensam marknad skulle utnyttjas bättre. Ett generellt fortsatt extra stöd till oljeväxter enligt nuvarande modell innebär ökade kostnader för EU:s budget och därmed även för svenska skattebetalare. Samtidigt skulle ett ökat återflöde i form av arealbidrag till svenska oljeväxtodlare ske. Detta skulle dock vara lägre än kostnaden för svenska skattebetalare varför vi inte kan förorda ett sådant system. Om särlösningar för oljeväxter i något område blir aktuellt bör även den svenska oljeväxtodlingen vara med i en sådan.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Jag kommer från Gotland där jordbruksnäringen och livsmedelsindustrin har stor betydelse. Vi ser därför med oro på de förändringar - ofta till det sämre - som nu sker inom den svenska jordbrukssektorn. Det är viktigt för svenskt jordbruk att vi kan bibehålla en så allsidig odling som möjligt. Det som nu bekymrar är den förändring av oljeväxtodlingen som är att befara. Oljeväxtodlingen har minskat i Sverige. 1995 odlades 105 000 hektar, och under 1998 odlades enbart 54 000 hektar. Det har således skett en dramatisk minskning. Lägger man därtill att Sveriges kvot är större än den areal som odlades 1995 blir minskningen ännu mer oroande. Jag utgår från att när Sveriges kvot bestämdes inom EU var den väl genomtänkt och balanserad med hänsyn till de arealer avbrottsgröda som är lämpliga. Minskar nu denna odling av avbrottsgröda, vilket oljeväxtodlingen är, innebär det att vårt jordbruk blir ännu mer ensidigt. Det finns betydande nackdelar, och då inte bara odlingstekniska om man nu kan uttrycka det så, utan det innebär även förändringar av landskapsbilden. Jag tycker att det skulle vara till skada om jag i fortsättningen inte skulle mötas av de intensivgula rappsfälten när jag närmar mig Roma slätt på Gotland. Och vem vill gå miste om ett blommande linfält eller en åker med klöverfröodling. Jag nämner i min interpellation också odlingens betydelse för biodling och honungsframställning och jag tycker att detta är en viktig del av svensk livsmedelsframställning. Fru talman! Finns det något sötare än svensk honung? Naturligtvis är ändå det viktigaste för jordbruket att ingå lämpliga växtföljder med tillgång till bra avbrottsgrödor. Hit hör oljeväxtodling och fröodling. Jag tror att vi alla är överens om att så långt det är möjligt minska bekämpningsmedel i jordbruket och begränsa behovet av tillförsel av handelsgödsel. Som jag nämner i min interpellation finns det ett stort antal studier som visar på att en växtföljd som innehåller avbrottsgrödor avsevärt minskar miljöbelastningen. Jag tror att vi alla önskar detta, i dag inte minst våra jordbrukare. Att sedan den biologiska mångfalden ökar så att säga på köpet är ytterligare en bonuseffekt. Det är därför viktigt att man vid förhandlingarna om jordbrukspolitiken som fortsätter inom EU så långt det är möjligt beaktar detta. Fru talman! Det finns i jordbruksministerns svar en inriktning som jag till en del delar. Dock ser jag av svaret att det finns risk för att frö och oljeväxtodlingen kommer att fortsätta att minska med de nackdelar som jag tror att vi alla är överens om att försöka undvika. Men jag tolkar den sista meningen i svaret så att jordbruksministern inte kommer att avvisa ett förslag, om det kommer ett sådant, om någon form av särlösning. Jag tror det vore bra om jordbruksministern kunde förtydliga detta något. Kanske är det så att det på departementet arbetas med någon form av särlösning för svenskt jordbruk.
Fru talman! Får jag börja med att säga Roy Hansson som kommer från Gotland att det finns särskild anledning, menar jag, att vara lite bekymrad över just den delen av vårt land. Gotlands landshövding var hos mig förra veckan och framförde den oro som uppenbarligen väldigt många människor på Gotland känner över framtiden och framtidsutsikterna för det gotländska jordbruket. Det gjorde hon på ett oerhört tydligt sätt, om jag säger så. Det handlar både om sockerbetsodlingen och i det här fallet om oljeväxtodlingen, men också om jordbrukspolitiken i sin helhet. När Danisco lade ned sockerbruket i Roma gjorde regeringen särskilda insatser - väldigt mycket mer än normalt - för att omställningen skulle, om inte gå smärtfritt för det kan den ju aldrig göra, så i alla fall bli så lindrig som möjligt. Det var jag själv väldigt angelägen om. En ö som Gotland har ju alltid speciella problem, men också möjligheter får man väl tillägga. Det förs fram i interpellationen att oljeväxter kan ha miljöfördelar framför en ensidig spannmålsodling, och det är ju naturligtvis så. I och för sig kan det gälla andra avbrottsgrödor också. Vi är angelägna, och det finns också ett löfte från min företrädare till branschen, om att försöka hitta en lösning för oljeväxterna inom ramen för förändringen av den nuvarande jordbrukspolitiken inom EU. Det här har jag framfört inte en gång utan många gånger till kommissionären, senast förra veckan till det tyska ordförandeskapet och också till det tidigare österrikiska ordförandeskapet. Jag har framfört att vi har det här problemet och vi är bekymrade. Om andra delar av EU skall få särbehandling t.ex. för sina solrosor har vi sagt att det också skall omfatta Sverige och i det här fallet oljeväxterna.